Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till frågan har jag beskrivit i samband med att den ställdes. Samordningen är ofta dålig mellan statliga verk och myndigheter, och det fall jag tar upp är endast ett konkret exempel på hur det kan gå till. Det kan ju inte vara rimligt att skattemiljoner satsats i verksamheter där de inte får ett vettigt utnyttjande. Viadukten som jag har tagit upp i min fråga har behövt byggas om under de senaste 30-40 åren. Kravet på upprustning har varit starkt från näringslivet i sydöstra Skåne, eftersom man har fått ta en annan väg och åka runt för att komma upp mot Kristianstad och Hässleholm. Nu har ombyggnaden emellertid kommit till stånd, och många är tacksamma för det, men det är klart att många höjer på ögonbrynen när det nu helt plötsligt talas om att man skulle riva upp rälsen. I så fall hade ju problemet kunnat lösas utan de 1,3 miljoner som det kostade att bygga om viadukten. Den samordning som statsrådet talar om i svaret har uppenbarligen inte fungerat här — låt oss vara överens om detta. Naturligtvis är det alltid politikerna som får stryk när sådant inträffar. Föreningen Skånska järnvägar bedriver museitrafik med ånglok på den här linjen sommartid med 30 000 å 35 000 passagerare per år. För detta betalar föreningen en avgift till SJ på 30 000 kr. om året. För detta gör SJ ingenting. Det är kanske en av SJ:s mest lysande affärer f.n. Det kostar pengar att riva upp rälsen och slipersen, som till stort antal är ny efter AMS insatser i vinter. Enligt uppgift kostar det lika mycket att riva upp den som man skulle få i skrotvärde för den upprivna rälsen. Samordningen har som sagt inte fungerat, även om statsrådet försöker att litet grand försvara myndigheterna. Vad som är positivt är det statsrådet säger som svar på min andra fråga. Jag känner till tågordningen att SJ måste begära tillstånd hos regeringen för att få skänka bort järnvägslinjen till den ideella föreningen. Det svar som kommunikationsministern ger tar jag som ett löfte om att så kommer att bli fallet. Priset brukar alltid av konkursförvaltarna sättas till en krona — Svenska Varv såldes ju för det priset.

Fru talman! Rolf Clarkson har, under hänvisning till att det meddelats att man i Danmark kommer att höja fartgränserna, frågat mig om detta föranleder mig att överväga motsvarande åtgärd i Sverige. Vad som skett är att regeringen i Danmark nyligen lagt fram ett lagförslag för Folketinget där man föreslår en höjning av hastighetsgränserna på motorväg från 100 till 120 km tim. Förslaget kommer att tas upp till behandling först under hösten. All vår erfarenhet hittills visar att hastighetsgränserna på våra vägar sparar liv. De nu gällande hastighetsgränserna är allmänt accepterade, varför det inte finns något skäl att överväga en höjning. Inom kommunikationsdepartementet kommer vi fortlöpande att följa utvecklingen i Danmark.

Fru talman! Herr statsråd! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag vill börja med att understryka att det inte bara är i Danmark som man överväger en höjning av farten, även i England pågår en debatt om detta. De nuvarande fartgränserna fastställdes för ett antal år sedan när stora kullar oerfarna bilförare kom ut på vägarna. Sedan dess har det hänt mycket som har förbättrat situationen. Vägarna har blivit bättre. Man har rätat ut vägarna och fått bättre siktförhållanden. Beträffande bilarna har tekniken medfört att utvecklingen mycket raskt gått mot allt säkrare fordon. De stora kullarna oerfarna bilförare har nu blivit erfarna och trafiksäkra förare. Det finns alltså skäl att se på den utveckling, både teknisk och psykologisk, som hänt sedan fartgränserna fastställdes. Jag tror också att det är mycket viktigt att man även i sådana här sammanhang harmoniserar sig med sin omvärld. Om nu Danmark höjer sina fartgränser till säg 120 km tim, är det från trafiksäkerhetssynpunkt ganska viktigt att vi också följer med i utvecklingen. Det far inte mindre än ett par miljoner bilar över sundet om året, bilar som då körs av förare med olika trafikerfarenhet. Trafiken mot Tyskland och kontinenten är också betydande. Det innebär att svenska bilister som är vana vid låga hastigheter kan utgöra en trafikfara i Tyskland, och vice versa. När tyskarna kommer till Sverige kan de utgöra en trafikfara här. Vi kan räkna med att det kommer tyskar, billigt som turistland som Sverige har blivit under senare år. Jag tycker att det vore utmärkt om statsrådet kunde mera positivt följa utvecklingen på området. Jag medger gärna att det är svårt att rekommendera förändringar som kan riskera människoliv. Men hastigheten är bara en av de komponenter som är positiva när det gäller nedgången av våra olyckstal. Statsrådet skall inte glömma att merparten av trafikolyckor med skadade eller dödade sker vid hastigheter under 60 km/tim. Så en höjning av hastigheten på våra motorvägar med 10 kilometer skulle inte få några ödesdigra konsekvenser. Jag vill med anledning av vad jag här sagt be statsrådet att följa utvecklingen med stor uppmärksamhet och vara positiv till en förändring. Jag skall avslöja att en liten artikel om denna sak i tidningen Motor för några dagar sedan enligt redaktionen medförde en kraftigt positiv opinionsström till tidningen.
Fru talman! Att förslaget lades fram redan nu beror på att man ville ge de olika partierna chansen att diskutera frågan under sommaren. Som jag sade tidigare i mitt svar kommer förslaget att behandlas i Folketinget i höst. Självfallet skall vi följa vad detta kan komma att innebära. Någon ståndpunkt i frågan vill jag absolut inte ta i dag. I Sverige avgör trafiksäkerhetsverket i samråd med vägverket och rikspolisstyrelsen vilken hastighetsgräns ett visst vägavsnitt skall ha. Man tar därvid hänsyn till bredd, linjeföring, kurvor, trafikmängd osv. F.n. är det faktisk så, att man hela tiden försöker utveckla kriterierna för hastighetsgränserna 90 och 110 km/tim. Just nu pågår en systematisk genomgång län för län om gällande hastighetsgränser är de rätta. Vi får följa vad som händer i Danmark och se huruvida det danska folketinget kommer att fatta detta beslut liksom på vilket sätt det kan påverka trafiksäkerheten. Jag är också medveten om att genomströmmningen, som Rolf Clarkson talade om, är mycket viktig, sedd från trafiksäkerhetssynpunkt och andra synpunkter. Som sagt: I dag är det nog bara att konstatera att danskarna avser att pröva det här, och sedan får vi för vårt eget vidkommande återkomma när vi har fått syna det hela litet närmare.

Fru talman! Görel Bohlin har, mot bakgrund av det utredningsarbete som nyligen gjorts om behovet av trafikflygplatser i Stockholmsregionen, frågat mig om jag anser att den andra flygplats som av all expertis konstaterats nödvändig i Stockholmsregionen numera endast är en regional fråga. Flera utredningar har visat att det krävs två trafikflygplatser i Stockholmsområdet. Riksdagen konstaterade år 1982 att det inte var möjligt att avveckla Bromma som statlig flygplats i avvaktan på en mera slutgiltig lösning av flygplatsfrågan för Stockholmsregionen. För att skapa ett underlag för överläggningar med berörda kommunala intressenter har luftfartsverket under år 1983 utrett det långsiktiga behovet av trafikflygplatser och hur detta behov skall kunna tillgodoses. Luftfartsverket har då vägt in att avtalet mellan staten och Stockholms kommun om upplåtelse av Bromma flygplats löper ut under år 1996. I december 1983 förklarade företrädare för Stockholms kommun och Stockholms läns landsting att avtalet inte kommer att förlängas. För att fullfölja riksdagens beslut år 1982 har regeringen i januari i år gett luftfartsverket i uppdrag att ta upp överläggningar med berörda kommuner, landstingskommuner och flygbolag om den långsiktiga flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen. Förhandlingarna är ännu inte avslutade.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är uppenbart att de kommunala företrädarna har fått en alldeles för ljus och därtill ofullständig bild beträffande effekterna av en lokalisering av en flygplats till den södra länsdelen.

Jag vill därför fråga kommunikationsministern om han vill medverka till att Stockholms kommuns företrädare får klart för sig att om inte Bromma tillåts vara kvar, dvs. om inte avtalet med staten förnyas, så bidrar man till att försämra landets ekonomi. Man belastar skattebetalarna vad beträffar såväl statlig skatt som kommunalskatt — det senare eftersom Stockholm bör delta i både investeringar och driftkostnader för en allmänflygplats. Jag vill också fråga om kommunikationsministern är beredd att genom förhandlingar kraftfullt framhärda när det gäller statens och hela landets behov av att behålla Bromma som flygplats, vilket faktiskt riksdagen menat.

Fru talman! Med den mycket kraftiga trafiktillväxt som har skett på Arlanda efter Linjeflygs utflyttning behövs troligtvis en utökad kapacitet för den tunga luftfarten kring sekelskiftet. En tredje bana behövs. Den kan då ligga, Görel Bohlin, antingen på Arlanda eller någon annanstans, exempelvis i Tullinge. Bromma är inget egentligt alternativ, för även om kommunen förlänger avtalet finns det stora miljörestriktioner. Dessutom finns restriktioner för hur mycket trafik som tillåts på flygplatsen — det är kopplat till det enskilda flygplanets bullernivå. Härtill kommer att Bromma måste rustas upp mycket kraftigt. De förhandlingar som nu förs får pågå i lugn och ro till dess att man har nått ett förhandlingsresultat. Vi kan väl säga att statens intresse i en andra flygplats i Stockholmsområdet är beroende av vilken trafik den andra flygplatsen skall användas för.

Fru talman! I luftfartsverkets studier, som jag omnämnde här tidigare, tog man också en titt på frågan om en tredje eller fjärde bana, och om den skulle kunna förläggas till Tullinge. Det framgår klart att det innebär avsevärda fördyringar och inte minst följdinvesteringar. Man kommer att behöva en rad vägbyggnationer. I rapporten räknas också upp vilka vägbyggnationer som i så fall skulle kunna bli aktuella. De är inte nog med samhällskostnader i det här fallet. Hur blir det med prioriteringsordning och angelägenhetsgrad när det gäller vägobjekt, som vi har debatterat för en stund sedan? Skall man verkligen på detta sätt skapa angelägenhet? Här måste hela investeringspaketet vägas in vad beträffar både det kapacitetsmässiga behovet av utbyggnader och kostnader för det, och följdkostnader. När det gäller Bromma kan man ju uppskjuta byggandet av en tredje bana under mycket längre tid om man behåller Bromma. Det framgår också klart av denna rapport — och det har tydligen inte söderkommunerna uppfattat. Jag har här spetsat till min fråga och frågat om det nu plötsligt hade blivit bara en regional fråga om en andra flygplats i Stockholmsregionen. Statens intresse är ju att få så stor och så bra flygkapacitet som möjligt till så låga kostnader som möjligt, och då är Brommakomplementet bäst. Statens intresse är att flygplatsen skall vara intressant för näringslivet, och då är Bromma oöverträffat. Statens intresse är god samordning, och då är Bromma lättare att samordna med Arlandatrafiken. Statens intresse är att få låga investeringsoch driftkostnader. Det är faktiskt så att frågan om att ha Bromma kvar inte är enbart en regional fråga. Jag vill säga att vid förhandlingarna måste Stockholm få klart för sig att alternativet med Tullinge blir dyrt också för Stockholm. Staten har ju inte anledning att med statsbidrag stödja projekt som man inte vill ha, t.ex. av ekonomiska skäl. Jag är för min del övertygad om att ansvariga kommunala företrädare inte skulle vilja belasta stat och kommun med så stora onödiga investeringsoch driftkostnader som F 18/Tullinge jämfört med Bromma medför, om man verkligen fick det klart för sig.
Fru talman! Jag är övertygad om att de som deltar i de här förhandlingarna verkligen kommer att ta del av Görel Bohlins kunnande i detta fall. Jag tror att de skulle ha glädje av det i de fortsatta förhandlingarna. Det är på lokal nivå man förhandlar — det är inte här i kammaren som en förhandling pågår.
Fru talman! Jag upprepar mitt påstående att detta även är en statens angelägenhet. Att företrädare för kommunikationsdepartementet finns med i förhandlingarna utesluter inte, förmodar jag, att kommunikationsministern har ett och annat samtal med representanter för dem som förhandlar.

Fru talman! Ulla Tillander har med hänvisning till pågående förhandlingar om den framtida järnvägstrafiken mellan Malmö och Ystad frågat mig om jag är beredd att dels ställa erforderliga medel till förfogande för elektrifiering av Malmö-Ystad-banan, utan att huvudmännen i ett kommande avtal belastas med kapitalkostnader, dels ge en vägledning om vem som skall bära kostnaderna för övriga investeringar i form av dubbelspår, mötesspår, fjärrblockering etc. vid utökad lokaltågstrafik. Jag kan med hänsyn till pågående förhandlingar inte uttala mig i de olika frågor rörande linjen Malmö-Ystad som Ulla Tillander ställt. Som svar vill jag därför i stället allmänt redogöra för reglerna på området. Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut gäller att järnvägens förutsättningar skall tas till vara för trafik som från samhällsekonomiska synpunkter är lämplig att driva. Detta gäller också för lokal tågtrafik som länshuvudmännen för kollektivtrafiken kan köpa av SJ. För att järnvägen skall kunna leva upp till det trafikpolitiska målet krävs omfattande investeringar. Regeringen genomför därför nu en betydande satsning för att modernisera och förbättra järnvägstrafiken. Linjen Malmö-Ystad tillhör riksnätet av det ersättningsberättigade bannätet. Trafiken är huvudsakligen av interregional karaktär. Enligt riksdagens beslut med anledning av 1983 års budgetproposition ankommer det på statsmakterna att för detta bannät ange tågantalet som skall finnas för att tillgodose det mera långväga resbehovet. Regeringen har nyligen fått in SJ:s förslag till tågplan. Det är därför ännu för tidigt att säga hur det fastställda turutbudet kan komma att se ut. De regler vi har innebär att länshuvudmännen för att tillgodose länets trafikbehov kan köpa tågtrafik av SJ utöver det basutbud som statsmakterna garanterar, dvs. trafik av i första hand lokal och regional karaktär. För att underlätta sådana överenskommelser har tidigare utfärdats särskilda riktlinjer för hur huvudmännens ersättning till SJ skall regleras. Om de tjänster som köps kräver särskilda investeringar eller förstärkt underhåll för att en tillfredsställande banstandard skall kunna upprätthållas skall SJ svara för t.ex. nödvändig förnyelse av bana, befintliga strömförsörjningsanläggningar samt signal-, säkerhetsoch teleanläggningar. Detta innebär att länshuvudmännen inte skall belastas med kapitalkostnader för denna typ av åtgärder. Jag vill också nämna att länshuvudmännen har möjlighet att få statsbidrag till vissa investeringar för den lokala och regionala trafikens behov. Efter förslag i årets budgetproposition har statsbidragsmöjligheterna till investeringar i tunnelbanor och spårvagnstrafik utvidgats till att även omfatta spårvägsinvesteringar på riksnätsdelen av SJ:s bannät. En förutsättning för bidrag är att SJ och berörd länshuvudman har träffat en långsiktig överenskommelse om trafiken. Den aktuella investeringen skall också samhällsekonomiskt kunna konkurrera med övriga investeringsobjekt i vägverkets fördelningsplan. Den här utökade bidragsmöjligheten avser framtida överenskommelser som främst kan vara aktuella att prioritera i kommande fördelningsplan åren 1989-1998.

Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för den allmänna redogörelse för reglerna vid köp av trafiktjänster vid lokal och regional tågtrafik som ges i svaret. Men detta utgör på intet sätt något svar på min interpellation. Jag är förvånad över att kommunikationsministern ännu inte vill ge något klart besked om huruvida staten tar kostnadsansvaret för en elektrifiering av Malmö-Ystad-banan. Bakgrunden till mina frågor är att förhandlingarna mellan Sydöstra Skånes kommunalförbund å ena sidan och SJ å andra sidan går mycket trögt. Skälet till detta anges vara ”otroligt krångliga” statliga regler för hur ett övertagande av det ekonomiska ansvaret skall gå till. Dessutom försvåras förhandlingarna av att regeringen — trots påminnelser från berörda parter — ännu inte givit något klart besked om kostnadsansvaret för elektrifieringen av banan. Jag vill erinra om att kommunikationsministern vid en uppvaktning för drygt ett år sedan av företrädare för SSK och SÖSK utlovat besked i denna fråga. Malmö-Ystad-banan trafikeras f. n. med sju dagliga dubbelturer. Fyra av dessa anses enligt SJ vara interregionala förbindelser. SSK och SÖSK är intresserade av att bibehålla och utöka de lokala förbindelserna och förhandlar med SJ om detta. I första hand gäller det ett avtal om en interimistisk lösning. Men ett interimistiskt avtal måste, som jag framhållit i min interpellation, följas av ett långsiktigt avtal. Möjligheterna att teckna ett långsiktigt avtal är i hög grad avhängiga av kostnadsbilden för eltågsalternativet. Nu säger kommunikationsministern att han med hänsyn till pågående förhandlingar inte vill uttala sig i de olika frågorna rörande Malmö-Ystadbanan. Men enligt en tillförlitlig källa avvaktar man inom SSK besked från regeringen innan man fortsätter förhandlingarna med SJ. Det är ganska naturligt att man från SSK:s och SÖSK:s sida först vill veta storleken på årskostnaderna innan man tecknar ett långsiktigt avtal. Förhandlingarna kan enligt uppgift återupptas först sedan regeringen lämnat besked om ett statligt engagemang i elektrifieringen. SSK och SÖSK har funnit att eltågsalternativet är det ur samhällsekonomisk synpunkt fördelaktigaste av de undersökta alternativen för den framtida trafikeringen av sträckan. Om eltågsalternativet realiseras innebär det att turutbudet utökas från nuvarande 7 till 24 dagliga dubbelturer måndag-fredag och att fyra nya stationsuppehåll införs. Denna mycket ambitiösa satsning motiveras med att resandeökningen väntas bli mycket kraftig bl.a. till följd av utflyttningen av luftvärnsregementet från Malmö till Ystad. Eltågsalternativet medger dessutom att två regionala busslinjer kan dras in. För SJ:s vidkommande innebär en elektrifiering av banan att godstrafiken kan ombesörjas med ellok i stället för med diesellok. Årskostnaderna beräknas härigenom reduceras med 2 å 3 milj.kr. Beräkningen är baserad på SJ:s långtidsprognos, som f.ö. pekar mot en fördubbling av godstrafiken fram till år 1990. Den i eltågsalternativet planerade utbyggnaden av spårkapaciteten medger att antalet godståg kan fördubblas. Också en utbyggnad av fjärrblockeringen ger möjlighet till rationalisering och besparing. Kommunikationsministern nämner i sitt svar att järnvägens förutsättningar och möjligheter skall tas till vara för all slags trafik som från samhällsekonomiska synpunkter är lämplig att driva. Elektrifiering av Malmö-Ystadbanan utgör ett utmärkt exempel på en investering som förväntas få väsentlig effekt på trafikfördelningen, på trafikutvecklingen och på samhällsutvecklingen i den berörda regionen. Den erforderliga ekonomiska satsningen är dessutom av liten omfattning i jämförelse med de miljardinvesteringar staten avser göra i Stockholmsregionen för att underlätta lokaltågstrafiken. Som jag redan tidigare framhållit står och faller frågan om en elektrifiering med om staten svarar för finansieringen, utan att SSK och SÖSK i ett kommande avtal belastas med kapitalkostnader. Mot bakgrund av vad jag tidigare anfört och det intresse som parterna visat i denna fråga anser jag det rimligt att statsrådet här i dag ger ett klart besked på denna punkt. Frågan måste vid det här laget ha stötts och blötts ganska länge i departementet. Vill kommunikationsministern ge ett besked i frågan här i dag?

Fru talman! Jag är ganska förvånad över Ulla Tillanders krav på att jag skulle stå här i kammaren och undervisa SJ om på vilket sätt man från SJ:s sida skall investera i den här bandelen. Det skulle kunna vara så, Ulla Tillander, att här stod upp människor representerande olika bandelar i detta land och ställde exakt samma krav, att jag i kammaren skulle meddela hur SJ skall handla när det gäller investeringar. Riksdagen har beslutat på vilket sätt dessa frågor skall hanteras. Det besked som jag ger i mitt interpellationssvar när det gäller reglerna bygger på vad riksdagen har sagt om statens och SJ:s ansvar. Det är de reglerna som gäller. De gäller för järnvägssträckan Malmö-Ystad och för alla andra järnvägssträckor. För budgetåret 1984/85 disponerar SJ totalt 242 miljoner för investeringar i det ersättningsberättigade bannätet, där bandelen Malmö-Ystad ingår. Detta förhandlar man om. Det är klart att utöver dessa pengar kan det möjligen tillföras pengar för upprustning av sysselsättningspolitiska skäl. Vi har från regeringens sida försökt att plocka fram så många projekt som över huvud taget varit möjligt när det gällt SJ. Traditionellt har man huvudsakligen hållit sig till vägprojekt, men vi har faktiskt när det gällt att placera ut pengar av sysselsättningspolitiska skäl försökt se till att också SJ fått vara med. Det pågår förhandlingar mellan statens järnvägar och trafikhuvudmännen i Skåne om kostnadsuppdelningen av de investeringar som behövs. I det läget, Ulla Tillander, är det självklart att jag inte skall stå här i kammaren och ge några direktiv om på vilket sätt dessa förhandlingar skall bedrivas eller om vilka insatser som skall göras från SJ i det sammanhanget. Mig förefaller det fullständigt orimligt att föra en sådan diskussion. När det sedan gäller Stockholmstrafiken och de pengar som satsas på den är det riktigt att det till viss del är fråga om lokal trafik. Men jag vill också säga att de satsningar som görs i Stockholmsområdet har nationell betydelse. Om vi inte klarar av de svårigheter och problem som finns i Stockholmsområdet när det gäller den spårbundna trafiken in till Centralen, får vi mycket stora olägenheter i övriga delar av landet. Det borde ha gjorts tidigare, bl.a. av den regering som Ulla Tillander tillhörde.
Herr talman! Jag sade att frågan om elektrifiering av Malmö-Ystad-banan har varit aktuell länge och att det inte kan vara rimligt att ytterligare dra ut på tiden. Regeringen uppvaktades för ett och ett halvt år sedan, och därefter har SSK skrivit till regeringen och bett om besked i frågan. Det är väl också så att SJ för inte så länge sedan har informerat regeringen om läget — jag har fått den uppgiften. Inom SJ anser man den här frågan så angelägen, att man är beredd att satsa. Dessutom vill SSK ha besked om de ytterligare miljoner som behövs för kapitalinvesteringar. Såvitt jag kan förstå är det inte bara i Stockholmsregionen som trafiksatsningarna är en samhällsekonomisk fråga. Det är de lika mycket i Malmöre gionen.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att göra bandelen Karungi-Övertorneå till forskningsoch experimentbana för SJ:s utveckling av järnvägstrafik. SJ:s utvecklingsarbete genomförs i viss utsträckning genom praktiska försök på fältet. Eftersom de tekniska kraven är mycket varierande, är det inte möjligt att genomföra alla försök på endast en bana. SJ använder därför olika bansträckor för olika försöksändamål. Utvecklingsarbetet måste vara klart inriktat på områden där järnvägens speciella fördelar kan komma till sin rätt. Två grundläggande krav för en sträcka som avses bli använd för försöksverksamhet är därför hög banstandard och elektrifiering. Vidare är det givetvis en fördel om det inte förekommer någon reguljär trafik. Om det inte gäller speciella prov i hård vintermiljö, så bör den dessutom främst av ekonomiska och praktiska skäl vara belägen i södra eller mellersta Sverige. Bandelen Karungi-Övertorneå möter inget av dessa grundläggande krav. Jag anser det därför inte sannolikt att det kan bli aktuellt att använda den för någon försöksverksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Spårbunden trafik anses mer och mer ha framtiden för sig. På grund av stigande oljepriser ser inte bara järnvägsentusiaster i andanom hur vi på 1990 och 2000-talen mera allmänt åker tåg. Det är mot den bakgrunden som människor längs järnväg i allmänhet och i utsatt gränsbygd i synnerhet oroas av nedläggningar i en eller annan form. Det rör sig dock om en infrastruktur och — som man förutsätter — om en ökande spårbunden trafik, driven med inhemsk energi i framtiden. Det är mot den bakgrunden, herr statsrådet, som jag på mångas vägnar framställt interpellationen. Jag har gjort det för att utröna i viss mån nya förutsättningar. Interpellationen är ett försök att diskutera nya framkomstvägar och utvecklingsmöjligheter för att man skall kunna bibehålla verksamhet och arbetstillfällen vid SJ i Övertorneå i kombination med andra verksamheter i centralorten — SJ:s serviceverkstad, Formelprodukters verkstad och Nordkalottens AMU-center. Till det senare skulle gemensam nordisk utbildning på järnvägstrafikens område kunna förläggas — teoretiskt-praktiskt i samverkan med övriga exemplifierade företag.

Herr talman! Tillåt mig att återge den historiska bakgrunden. Det är i år 70 år sedan järnväg till Övertorneå byggdes. Det sades då i den svenska riksdagen att det var ett viktigt önskemål ur nationell och kulturell synpunkt att denna järnväg kom till stånd, för att knyta den s.k. svenska finnbygden närmare övriga Sverige. Nordfinland utvecklades i snabbare takt och tornedalingarna föreföll knytas allt närmare broderlandet i öster. Talan i denna fråga fördes i riksdagen bl.a. av O.W. Löwgren i Kalix och biskop Bergqvist i Luleå. Så här kunde det heta i den senares tappning: ”Jag vill också framhålla, att förhållandena i denna gränsort icke äro utan sin ömtåliga karaktär. Starka krafter äro i rörelse på andra sidan gränsen för att vända befolkningens sinne från Sverige, men den har hittills stadigt motstått alla locktoner öster ifrån. Jag tycker, att detta är så vackert, att det bör vinna ett varmt erkännande från svenska riksdagens sida. Vi skulle kunna tänka oss, att vi hade en opålitlig befolkning däruppe, en befolkning, som icke kände med svenska känslor och icke tänkte med svenska tankar. Då kanske den svenska riksdagen med uppräckta händer offrade miljoner för att binda denna befolkning fastare till landet.” Herr talman! I nationalekonomiska termer talar man om investeringars multiplikatoreffekt. På motsvarande sätt kan man tala om en negativ accelerator: nedläggningar och avvecklingar av företag sprids till servicenäringar och andra näringar, så att det ursprungliga antalet aviserade friställda mångdubblas. Det är detta som är så bekymmersamt i vår gränsbygd, eftersom den senaste tidens besked om nedläggningar och avvecklingar. Det finns ett starkt behov av att denna nedåtgående trend bryts. Gränsbygdens folk ställer nu sina förhoppningar till arbetarrörelsens plan för utveckling av östra Norrbotten som är under utarbetande.

Fru talman! Låt mig först deklarera att moderata samlingspartiet av omtanke om tidsschemat i kammaren endast har anmält fem ledamöter till dagens till synes långa debatt — i ambitionen att försöka få en votering före kvällen. Det finns andra skäl för att man kanske skall kunna klara den här debatten på något kortare tid. Det är något av ett regionalpolitiskt mellanår i år. En 3 sittande utredning diskuterar regionalpolitikens framtida utformning, och det borde finnas möjligheter att begränsa debatten i år och återkomma vid ett senare tillfälle, nästa år, då riktlinjerna för den framtida regionalpolitiken skall debatteras. Fru talman! Det finns många sätt att uttrycka regionalpolitikens mål. Ett sätt är att det skall vara en politik som ger alla delar av landet en möjlighet att utvecklas. Man kan då diskutera vilken ambitionsnivå man skall ha på regionalpolitiken, och utifrån denna ambitionsnivå kan man betygsätta den hittills förda regionalpolitiken — om den har varit framgångsrik eller ej. Det omdömet kan givetvis skifta beroende på vilken ambition man har. Det kan naturligtvis också skifta beroende på vem som sätter betyget. Det finns även, fru talman, olika sätt att se på regionalpolitiken. Det ena, något snävare, synsättet innebär att man ser på regionalpolitiken i budgettekniska termer, ungefär som vi många gånger i utskottet behandlar regionalpolitiken. Vi ser på de konton som har den specificerade beteckningen regionalpolitik. Ett annat och betydligt vidare synsätt är att man med regionalpolitik menar att man skall väga samman olika politikområden, ta hänsyn till hur marknaden totalt fungerar, och på bästa sätt ge olika delar av landet en möjlighet att utvecklas. Jag tycker att det sistnämnda sättet att se på regionalpolitiken — att ta mer övergripande hänsyn — är mer fruktbart. En iakttagelse som man gör — och har gjort under många år — är att utan en god ekonomi, en sund näringslivsutveckling, är det utomordentligt svårt att bedriva en regionalpolitik i snävare bemärkelse, som kan stimulera utvecklingen i de hårdast drabbade länen. En annan iakttagelse som man gör, och som stärker moderata samlingspartiets principiella ställningstagande, är att generella insatser får den största effekten. Det är alltså en generell politik som måste ligga i botten för att man skall kunna skapa en god regional utveckling. Fru talman! Det finns ett antal tunga politikområden som definitivt på ett avgörande sätt påverkar förutsättningarna och möjligheterna att skapa en mellanregional balans och även en inomregional balans. Det finns tendenser i tiden, exempelvis den tekniska utvecklingen, som mycket påtagligt påverkar utvecklingen. Jag tänkte inledningsvis nämna några områden som är avgörande för om regionalpolitiken i snävare bemärkelse skall kunna lyckas eller ej. Självfallet ligger under många årtionden utvecklingen inom de areella näringarna, den kraftiga omvandlingen av jordoch skogsbruket och förädlingsindustriernas koncentration, i botten. Vi kan konstatera att utvecklingen inom stålindustrin har skapat utomordentligt stora problem inom exempelvis Bergslagen. Vi kommer senare att få en debatt om Bergslagens problem, som från vår sida Håkan Stjernlöf skall föra. Om vi betraktar de stora underleverantörssystemen, t.ex. Volvo och IKEA, som arbetar mycket med underleverantörer, kan vi konstatera att där pågår en ständig utveckling mot underleverantörer som blir alltmer sofistikerade. Det är inte enstaka produkter man skall leverera, utan hela system. Detta ställer nya och större krav på underleverantörerna. Det innebär att — Nr 157 man på sikt kan få ett annat underleverantörsmönster, som gör att vissa Tisdagen den regioner kan få problem om underleverantörerna inte kan utvecklas. 29 maj 1984 Vi ser utvecklingen inom data-, elektronik-, teleoch bioteknikområdena. Här kan man konstatera en mycket påtaglig koncentration under de senaste åren till ett fåtal orter i landet, av typ Kista utanför Stockholm-Uppsala, Lund-Malmöområdets koncentration med Idéon, Linköping med sitt tekniska centrum, och glädjande nog ser vi en utveckling också i Luleåtrakten — och självfallet utanför Göteborg med Chalmers tekniska högskola som bas. Det är en påtaglig tendens att teknikintensiv industri lokaliserar sig i anslutning till de tekniska högskolorna. Vi ser en annan tendens. Datatekniken, som kunde verka i både centraliserande och decentraliserande former, har hittills haft en tendens att verka i centraliserande former. Där finns det anledning för oss politiker att se upp och, i den utsträckning vi kan fatta beslut, verka för att med datateknikens hjälp skapa en utveckling i alla regioner och ge förutsättningar för den decentralisering som datatekniken ändå kan innebära. Fru talman! Det finns också tunga politikområden — låt mig kalla det så — som mycket påtagligt har en rumslig dimension. I princip har ju alla politiska beslut någon form av rumslig inverkan. Givetvis påverkas de areella näringarna av jordoch skogsbrukspolitiken, och jag vill gärna säga att utan ett slagkraftigt kombinerat familjejordbruk kommer allt tal om utveckling i glesbygderna och skogslänen att vara tomt tal. Ett livskraftigt jordoch skogsbruk är själva ryggraden för de insatser som man med regionalpolitiska medel kan göra i dessa områden. Därför är det utomordentligt viktigt att jordoch skogsbruket får rimliga utvecklingsbetingelser. Det är också självklart att transportoch kommunikationspolitiken betyder mycket för den regionala utvecklingen och möjligheterna att utveckla vissa delar av landet genom att ge tillgång till goda kommunikationer till en rimlig kostnad för både producenter och konsumenter. Det är också ganska naturligt att dimensioneringen och lokaliseringen av utbildningen — det må vara den högre utbildningen eller den gymnasiala utbildningen — är avgörande för hur olika regioner kan utvecklas. Jag har tidigare pekat på det klara samband som råder i fråga om hur teknikintensiv industri lokaliseras till högre teknisk utbildning och forskning. Det är alldeles uppenbart att de beslut riksdagen har fattat om den högre utbildningens lokalisering och de beslut riksdagen i framtiden måste fatta om denna kommer att påverka olika regioners möjlighet att utvecklas. Det finns anledning att i dagens debatt understryka just dessa samband. Det är också påtagligt att i de orter och regioner som har ett väl differentierat utbud av högre utbildning finns det även en differentierad arbetsmarknad, som skapar förutsättningar för båda makarna att få arbeten. Mellan dessa regioner finns dessutom en påtagligt högre rörlighet för arbetskraften, som skapar förutsättningar för företag och organisationer att rekrytera kvalificerad personal under rimliga tidsförhållanden. Detta är också viktigt att konstatera. Rörligheten i sig är visserligen inget mål, men 5 Nr 157 den är ett viktigt medel för att hålla ett kvalificerat industrisamhälle i gång. Det tror jag är värt att ta fasta på. Det är också rimligt att tro att arbetsmarknadspolitiken spelar en mycket viktig roll och har rumsliga dimensioner. Vi vet att tendensen mot allt högre förvärvsfrekvens för kvinnor försvårar, och ibland omöjliggör, rekryteringen av kvalificerat folk. Det gäller inte minst på små orter i glesbygden, där kravet är att båda makarna skall ha ett förvärvsarbete utanför hemmet. Man bör i detta sammanhang uppmärksamma de meriteringsregler som gäller enligt arbetsrätten. Varje enskild kommun fungerar som ett område, och det är utomordentligt svårt för personer från andra kommuner att så att säga gå över kommungränsen. Man kan ha fast anställning i en kommun. Söker man sedan arbete i en annan kommun, har man mycket svårt att komma i tur för tjänster där. Dessa murar som reses runt varje enskild kommun försvårar, eller omöjliggör, en sund rörlighet. Tyvärr, fru talman, drabbar det många gånger de små orterna. De företag som i dag behöver kvalificerad personal för att kunna utvecklas och över huvud taget överleva får allt svårare att rekrytera sådan personal. Diskussionen om flyttlasspolitiken, som den ibland kallas, skulle kanske nyanseras litet och även gälla hur man kan rekrytera inte minst yngre kvalificerad arbetskraft till glesbygdsregionerna. Jag vill med visst fog göra gällande att om vi inte kan lösa de problem som är förknippade med rekryteringen av ung, kvalificerad arbetskraft, kommer glesbygden och de små orterna i skogslänen att ha mycket svårt att överleva. Det är självklart, fru talman, att också skattepolitiken har en rumslig dimension. För att anknyta till möjligheten för familjer att flytta till mindre orter och företag som behöver kvalificerad arbetskraft, hävdar jag att det är uppenbart att den utformning som skattepolitiken i dag har — och som vi moderater hårt har kritiserat — gravt missgynnar eninkomstfamiljen och på ett utomordentligt allvarligt sätt försvårar, eller direkt hindrar, rörlighet. Det måste komma en ny skattepolitik — en sådan politik som bl.a. moderata samlingspartiet har skisserat — för att möjliggöra en ökad rörlighet. Det finns också anledning att se över hur man skall kunna rekrytera exempelvis unga akademiker — det må gälla läkare, ingenjörer eller andra högt kvalificerade och utbildade människor — till glesbygdsregionerna. En tanke skulle kunna vara att man införde en generös avskrivningspolitik när det gällde studielånen: Vi skriver av studielånen helt under fyra fem år, om ni bosätter er i vissa områden av landet. För en familj som har studielån på låt säga 100 000-150 000 kr. borde det rimligtvis vara av ett visst intresse att veta att studielånen skulle vara avskrivna efter fyra fem år. Kanske finns det skäl att överväga den typen av regionalpolitiska instrument. De är måhända litet okonventionella, eftersom de riktar sig till fysiska personer, men jag tror att det är viktigt att vi ser helheten. När man diskuterar skattepolitiken finns det självfallet, fru talman, anledning att se över beskattningen av det arbetande kapitalet i företagen. Tyvärr är det många gånger de mest lönsamma företagen, de som har vuxit 6 till sig litet grand och har en gedigen substans, som är ryggraden på de små orterna. Dessa företag har problem att klara generationsskiften. Det innebär ofta att företagen säljs till någon form av investmentbolag, som sedan gör omstruktureringar och flyttar olika försäljningsenheter — kanske till storstadsregionerna. Kvar blir ett rent produktionsföretag, i stället för ett rikt differentierat företag med produktutveckling, marknadsföring och ekonomiavdelning. På det sättet utarmas även dessa företag och arbetsmarknaden på de små orterna. Utbudet av kvalificerade tjänster minskar. Fru talman! Detta var en liten genomgång av några områden, på både den tekniska och den politiska sidan, som utomordentligt klart påverkar förutsättningarna för regionalpolitiken i snävare bemärkelse. Man kan efter en sådan här genomgång fråga sig: Är regionalpolitiken i budgettekniska termer ointressant? Är den att likna vid grädde på moset, eller vad är den? I bästa fall skulle det ha varit kronan på verket, men det förutsätter i så fall att regionalpolitiken delvis ändrar karaktär. Från moderat sida har vi i ett antal punkter slagit fast några principer för regionalpolitiken i framtiden, och dem kommer vi självfallet att utveckla i den regionalpolitiska utredningen, som om några månader lägger fram sitt betänkande. Några huvudpunkter bör rimligtvis vara att regionalpolitiken skall vara mer generell till sin karaktär. Vi vill ha mindre selektiva inslag. Vi bör ha något selektivt stöd kvar, men det bör hanteras på en lägre nivå, på länsnivå. Vi menar att en hel del av den kreditgivning som i dag finns inom det regionalpolitiska stödets ram bör ändra karaktär. Exempelvis lokaliseringslånen bör plockas bort till förmån för andra stödformer. Lokaliseringslån ur den kreditgivningen kan också skötas av befintliga kreditinstitut. Det finns också anledning att tänka sig att man helt stuvar om de lån som har bidragskaraktär och innehåller inslag av bidrag för att få ett helt annat lånesystem, som eventuellt kunde samordnas med utvecklingsfondernas låneformer. Detta tänker moderata samlingspartiet återkomma till i den regionalpolitiska utredningen. Det är också glädjande att vi har fått gehör för tankarna om ökade satsningar på länsnivå och att en utskottsmajoritet förordar en höjning av det samlade länsanslaget med 100 milj.kr. Jag måste säga att det är helt obegripligt hur regeringen agerar, när man så påtagligt motsätter sig denna höjning. Man går ut och talar om höjningar i Bergslagen, och så föreslår man i kompletteringspropositionen ytterligare höjningar på 25 milj.kr., i stället för att ta ett ordentligt, samlat grepp och höja länsanslaget. Det skall bli utomordentligt intressant att i den debatt om länsanslaget som Ingrid Hemmingsson kommer att ta upp höra hur socialdemokraterna motiverar den tvehågsenhet som de ger uttryck för i utskottet. Deras hantering av denna fråga har karaktären av lappverk. Det är angeläget att understryka, att med den höjning av det s.k. C 4-anslaget som utskottsmajoriteten föreslår får regeringen möjligheter både att fördela mer pengar till skogslänen och till Bergslagen men också att öka satsningarna på andra län utanför stödområdet, där utskottet framför allt pekar på Sydostsverige och Sjuhäradsbygden. Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag inledde med att betona betydelsen av ett livskraftigt och expansivt näringsliv för den regionala utvecklingen. För det krävs att man långsiktigt återställer balansen i den svenska ekonomin. Utan balans i den svenska ekonomin kan man inte få någon långsiktigt fin utveckling av näringslivet. Det innebär att de offentliga utgifterna måste reduceras. Alternativet är en stramare finanspolitik i framtiden, som på sikt måste få negativa effekter för sysselsättningen. Det innebär att ytterligare skattehöjningar inte kan accepteras och att de kollektiva löntagarfonderna måste avskaffas. Det innebär vidare att marknadsekonomin skall bevaras och stärkas, varvid åtgärder som förbättrar arbetsmarknadens och kapitalmarknadens funktionssätt bör prioriteras. Det innebär också att den övergripande ekonomiska politiken måste kombineras med en näringspolitik som är särskilt inriktad på de mindre och medelstora företagen och, fru talman, med en arbetsmarknadspolitik som ger ungdomarna en chans att komma in på arbetsmarknaden. Det krävs också att de små och medelstora företagen får arbeta under goda förutsättningar, eftersom de oftast utgör ryggraden i ekonomin på de små orterna. Det krävs vidare att det bedrivs en politik gentemot näringslivet och småföretagen som präglas av generositet. Fru talman! En sådan politik ger alla delar av landet en möjlighet att utvecklas. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till de moderata reservationer som är fogade till utskottets betänkande nr 23.

Fru talman! ”Hembygdens dag” — det är den halvt skämtsamma, halvt nedlåtande benämningen på den dag då vi här i riksdagen behandlar regionalpolitiken. Då skall alla upp och vittna om sina hembygders problem, sägs det litet vanvördigt. Men det stora intresse som riksdagsledamöter från samtliga partier och från alla landsdelar visar för regionalpolitiken är naturligtvis ett bevis för att de med oro ser på utvecklingen i sina hembygder, ett bevis för hur allvarlig situationen är och ett bevis för att ett samhälle i regional obalans leder till problem i alla regioner, både i glesbygdsområden och i storstadsregioner. Inte mindre än 92 motioner har väckts i frågan. Ett enigt utskott delar den oro som kommit till uttryck på detta sätt. Det finns också större anledning till oro än tidigare. Sysselsättningsläget totalt har försämrats, och framför allt har industrisysselsättningen gått ned. En tendens mot ökad obalans är tydlig. Det mest oroande är den brist på engagemang som den socialdemokratiska regeringen — inte minst industriministern— uppenbarligen har i denna fråga. Det regeringsförslag vi behandlar i dag visar att den socialdemokratiska regeringen inte är beredd att fullfölja den politik för regional balans som fördes under de icke-socialistiska regeringarna åren 1976-1982 och som bl.a. manifesterades i mittenregering Det finns många exempel på den nuvarande regeringens mer negativa inställning. I centerreservation nr 2 anges några. 1. Arbetsmarknadspolitiken inriktas nu på ökad geografisk rörlighet. För andra gången sedan regeringstillträdet föreslår regeringen i proposition 150 en kraftig höjning av flyttningsbidragen. Det är uppenbart att man vill initiera en ny flyttlasspolitik. Från centerns sida säger vi nej till detta. 2. Resurserna för regionalpolitiken urholkas. Det sker genom att regeringen dels inte gör någon prisuppräkning alls av det viktigaste regionalpolitiska anslaget, dels föreslår en ny anslagsteknik för bidragsverksamheten vid centrala beslut. I praktiken leder detta till en ambitionssänkning, även om det i årets budgetproposition kan se ut som en höjning. 3. Den tidigare prioriteringen av de mest utsatta delarna av landet minskas, vilket är anmärkningsvärt. Det finns flera exempel på detta. Det mest flagranta är naturligtvis Norrbotten. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna har gjorts lika stor i hela Norrbotten, lika stor i den s.k. fyrkanten vid kusten som i malmfältskommunerna. Självfallet innebär detta en fördel för Luleåregionen, men det leder till att obalansen inom länet kommer att öka. För centern har regionalpolitiken alltid varit en hjärtefråga. Människor skall ha möjligheter till arbete i sin hembygd. Människor skall ha rätt till rimlig service när det gäller utbildning, kultur och social omvårdnad, oavsett var de bor. Men det är inte bara med tanke på de enskilda människorna som regionalpolitiken är viktig. För samhället är det viktigt, för att inte säga nödvändigt, att produktionsresurser i form av mänskligt kunnande, råvaror och naturtillgångar och gjorda investeringar tas till vara i hela landet. Det är också viktigt att i tid bromsa den utveckling mot ökad inflyttning till Stockholmsområdet som nu återigen inletts. Konsekvenserna av den stora befolkningsomflyttningen på 1960-talet förskräcker, lika mycket sett i ett storstadsperspektiv som ur glesbygdssynpunkt. Det har i centern aldrig funnits något motsättning mellan storstadsoch glesbygdsintressena när det gäller en aktiv regionalpolitik. Stockholmscentern har t.ex. konsekvent drivit linjen att med hänsyn till människor och miljö begränsa befolkningstillväxten i Stockholmsområdet. Nu, när miljöfrågorna på ett helt annat sätt kommit i blickpunkten genom de kunskaper vi fått om försurningens effekter —- bl.a. på grund av bilavgaser — vore det förödande med en ny, stor befolkningsökning i Stockholmsområdet, för att inte tala om den segregering i boendet som en sådan automatiskt skulle leda till. Grundläggande för möjligheterna att föra en aktiv regionalpolitik är givetvis de medel som ställs till förfogande över budgeten. Jag återkommer till detta. Men det är också viktigt att åtgärder inom andra samhällsområden stöder en utveckling mot regional balans — föregående talare var inne på detta, och jag vill understryka det. Tyvärr ser vi alltför många exempel på socialdemokratisk regeringspolitik som verkar i motsatt riktning. Utskottet säger: ”Praktiskt taget alla beslut som tas av t.ex. statliga myndigheter får regionala konsekvenser och kan därmed ändra förutsättningarna för regionalpolitiken. En samordning av dessa beslut enligt de mål som formuleras av statsmakterna är en förutsättning för en framgångsrik politik.” Dess värre handlar regeringen inte så. Jag behöver bara nämna kommunikationerna, där en omfattande järnvägsnedläggning planeras som framför allt drabbar glesbygden och där statsbidrag till enskilda vägar dragits ned trots de uppenbara konsekvenser detta har ur glesbygdssynpunkt. När dessa frågor behandlades ställde f. ö. moderaterna beredvilligt upp för den socialdemokratiska politiken, även om Anders Högmark nu vill ge sken av att företräda en motsatt inriktning. Utbildningens och forskningens roll för den regionala utvecklingen är också mycket stor. Detta understryks starkt i de regionala industriprogram som länsstyrelserna på regeringens uppdrag lagt fram. Den decentralisering av högskoleutbildningen som skett har haft positiva regionalpolitiska effekter, både med tanke på utvecklingen av regionernas näringsliv och tillgodoseendet av deras behov av kvalificerad arbetskraft och önskemålet att göra regionerna mera attraktiva ur boendeoch lokaliseringssynpunkt. Men allra viktigast — i varje fall för de mest utpräglade glesbygdsområdena —är ändå jordoch skogsbruket. Här har vi också i utskottet varit eniga när vi slagit fast att ”ett väl fungerande jordbruk är en förutsättning för att uppnå en balanserad regional utveckling”. Hade socialdemokraterna insett detta på ett tidigt stadium, hade den katastrofala utvecklingen i övre Norrland kunnat undvikas eller i varje fall mildras. Dess värre tycks regeringen inte heller i dag inse de areella näringarnas stora betydelse för den regionala utvecklingen, vilket bl.a. framgår av direktiven till livsmedelskommittén. Ännu tydligare framgick det av proposition 76 till innevarande riksmöte, där regeringen föreslog att det särskilda stödet till Norrlandsjordbruket skulle upphöra. Dess bättre ansåg också socialdemokraterna i jordbruksutskottet att detta skulle vara olyckligt, och regeringsförslaget avvisades av riksdagen. Kommunernas möjligheter att upprätthålla en rimlig service är, som jag tidigare nämnt, en viktig förutsättning för en positiv befolkningsutveckling. Här har skatteutjämningsbidraget spelat en avgörande roll. Under perioden 1976-1982 ökade skatteutjämningsbidragen från drygt 2,5 miljarder kronor till 10 miljarder, alltså en fyrdubbling. Regeringens proposition om att grundgarantin i skatteutjämningssystemet generellt skall minskas med en procentenhet har avvisats av centern. Propositionens förslag kommer att innebära att systemet dräneras på 700 milj.kr. Det ökar sannerligen inte glesbygdskommunernas möjligheter att ge människorna där en rimlig service. Innan jag går in på anslagsfrågorna vill jag beröra en fråga som tagits upp både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Det är inom den privata serviceoch tjänstesektorn som sysselsättningstillväxten beräknas ske under 1980-talet. Om inte effektiva styrmedel utvecklas, är risken stor att sysselsättningstillväxten på denna sektor kommer att leda till ökad obalans genom att nyetableringar sker där denna sektor f. n. är mest utvecklad, dvs. i koncentrationsorterna. Och här borde ändå förutsättningarna för annan lokalisering vara mycket stora. Datatekniken har ju lett till ett större oberoende av lokaliseringsort. Också föregående talare var inne på detta. Jag har ofta under de många år jag arbetat med jämställdhetsfrågor sagt att regionalpolitiken framstår som ett viktigt medel för att nå jämställdhet — om man tänker på hela landet och inte bara på Stockholmsområdet, vilket det ibland finns en tendens till. Medan förvärvsfrekvensen för kvinnor i Stockholms län 1982 var 75,5 96 var den i Norrbotten 64,2 70 och i Kopparbergs län 65,5 20, och medan arbetslösheten bland kvinnor vid samma tidpunkt var över 6 96 i Norrbotten och nära 490 i Kopparbergs län var den bara 1,3 20 i Stockholms län. Eftersom möjligheten till förvärvsarbete är en sådan väsentlig förutsättning för jämställdhet, är en ökning av kvinnosysselsättningen i de områden där den nu är lägst, särskilt viktig. Av propositionen framgår också att ca 3 200 kvinnor fått sysselsättning genom lokaliseringspolitiska åtgärder under budgetåren 1979 83. Tyvärr har antalet kvinnor som fått jobb på detta sätt varit mindre under det senaste budgetåret än tidigare. Har kanske dispenserna från den s.k. 40-procentsregeln varit för många? Jag kom in på den frågan här därför att jag tror att en tillväxt inom den privata tjänstesektorn borde kunna ge inte minst kvinnor större möjligheter till sysselsättning, och då är det viktigt att etablering sker i regioner där sysselsättningsgraden för kvinnor är låg. Utskottet säger att det är viktigt att utveckla metoder som kan påverka lokalisering av företag inom denna sektor. En metod är kanske att överlämna mer av ansvaret — och tillgängliga medel — till länsmyndigheterna. Det är den linje som utskottsmajoriteten valt när man har tillstyrkt partimotionerna från centern och folkpartiet och enskilda motioner från företrädare för alla riksdagspartier — samtliga motioner med krav på en höjning av anslaget till Regionalpolitiskt stöd: Regionala utvecklingsinsatser, dvs. det anslag som fördelas på länen, som själva sedan beslutar om användningen av medlen inom angivna gränser. Moderaterna brukar ju inte ha mycket till övers för regionalpolitiska åtgärder. De föreslår också stora prutningar på anslagen totalt. Eftersom de prioriterar länsanslaget har det ändå gått att få majoritet i denna fråga, vilket måste ses som en stor framgång för centern och folkpartiet, men framför allt för den regionala utvecklingen. Länsanslaget tillförs nu 100 milj.kr. mer än vad regeringen föreslagit, eller sammanlagt 398,25 milj.kr. Det är bara socialdemokraterna som går emot höjningen. Jag är övertygad om att det känns smärtsamt för många — inte minst för de Norrlandsriksdagsledamöter som själva motionerat i denna riktning. Någon tidning har sagt att detta var en kupp av utskottsmajoriteten. Varje parti försöker naturligtvis alltid att få majoritet kring sina förslag. Ibland går det alltså, men någon kupp är det inte! Anslaget fördelas av regeringen mellan länen som kan använda det för olika ändamål. Fördelningen av beviljat anslag när det gäller de olika ändamålen brukar anges i regleringsbrevet. Redan i budgetpropositionen anges att ”högst 61 miljoner kronor skall användas till regionalt utvecklingsarbete”. Även om inte utskottet sagt något om detta är det — som vi från centerns sida ser saken — angeläget att också detta belopp justeras upp i förhållande till det ökade anslaget totalt. Socialdemokraterna i utskottet har reagerat surt. Och det är förståeligt, för den ståndpunkt de intagit är inte lätt att försvara med sakliga argument. Jag skall bara på en punkt bemöta reservanterna. Centern har föreslagit att ökningen av anslaget på den här punkten skulle finansieras genom en motsvarande minskning av anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder. Vårt förslag om besparing på anslaget för sysselsättningsskapande åtgärder avslogs, som reservanterna påpekar, av riksdagen. Men trots detta håller vi fast vid en höjning av länsanslaget. Vi gör det därför att vi är övertygade om att sysselsättningen främjas bättre och till en lägre kostnad än när det gäller de mer kortsiktigt verkande arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det innebär inte att vi är emot kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har i huvudsak ställt upp på regeringens förslag i det avseendet. Sedan, fru talman, bara några ord om centerns övriga reservationer i anslagsfrågorna. Regeringen föreslår en ny anslagsteknik för bidragsverksamheten vid centrala beslut. Man föreslår att medel som beviljas efter den 1 juli i år skall bestridas från ett nytt reservationsanslag. Centern anser inte att det finns skäl för en sådan omläggning nu när hela regionalpolitiken är föremål för en översyn, som f. ö. beräknas vara klar inom kort. Som jag sade tidigare går det inte heller att frigöra sig från tanken att den nya konstruktionen valts därför att den kan leda till besparingar, även om man nu vill ge sken av motsatsen. Vi föreslår i stället en utvidgning av ramen och en höjning av anslaget för nästa budgetår. Centern anser också att lokaliseringslånen i fortsättningen bör skötas av det etablerade bankväsendet. Det är affärsbankernas uppgift att tillhandahålla riskvilligt kapital. Det finns därför ingen anledning för staten att uppträda som långivare på det här området. Eftersom statligt lokaliseringsstöd i regel kombineras med någon form av banklån skulle det vara en klar rationalisering om banken i fråga med statlig garanti tar hela lånebeloppet. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 7,9, 11, 13 och 15. Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Per-Ola Eriksson kommer senare att kommentera övriga reservationer.

Fru talman! Arbete, service och god miljö skall alla människor ha tillgång till, oavsett var de bor i landet. Det är regionalpolitikens mål att skapa de förutsättningarna. Regionalpolitik är svårt. Det finns ingen färdig modell någonstans i världen — inte ens ett teoretiskt facit. Andra länder — med i realiteten mindre regionalpolitiska problem — har inte lyckats särskilt väl i sina försök att få en utjämnande politik mellan de olika landsdelarna. En annan svårighet är den inbyggda motsättning som så klart finns inom regionalpolitiken. Det gäller att inom marknadsekonomin hitta en balanspunkt som kan ta bort de olikheter som bl.a. geografi, klimat och glesbefolkade områden ger, samtidigt som social och ekonomisk rättvisa skall uppnås. Att vårt land just nu upplever den största arbetslösheten hitintills gör inte det hela enklare. Det finns anledning att dämpa den övertro som kan finnas när det gäller de regionalpolitiska medlen, samtidigt som vi inte heller får underskatta den betydelse som 20 års regionalpolitiska insatser har inneburit. För att regionalpolitiken skall få bärkraft och slitstyrka krävs det en samhällsekonomi i balans, en näringspolitik som fungerar och en arbetsmarknadspolitik som innehåller moment av flexibilitet och fasthet. Beträffande den snart tjugoåriga regionalpolitiska historien i modern tid finns det viktiga milstolpar i de regeringsförslag som lades fram 1976, 1979 och 1982. De riksdagsbeslut som togs med anledning av dessa tre propositioner har folkpartiet haft en aktiv del i, medan andra partier har gjort utbrytningar och något slags Slalomsvängar från den linje som riksdagen dragit upp i sina beslut. Vi tror, precis som framgår av reservation 3 i dagens betänkande, att det bör vara ett förhållandevis fast regelsystem inom regionalpolitiken. Utifrån den principiella hållningen är vi kritiska till den utflykt som socialdemokraterna gjorde i samband med 1982 års beslut — då var det ingen hejd på opportunismen från socialdemokraterna. Dagens betänkande är fjärran från de smattrande appeller som socialdemokratiska regionalpolitiska företrädare kostade på sig i 1982 års vårriksdag och samma års valrörelse. Även om det kan sägas att vi upplever ett s.k. mellanår i avvaktan på den regionalpolitiska utredningen, är det ändå illavarslande att intresset från regeringens sida beträffande regionalpolitiken är så svagt. Regionalpolitiken har tyvärr fått en alltför undanskymd roll hos regeringen Palme. Fortfarande är det få svenskar som vet vilket statsråd som är ansvarigt för regionalpolitiken. Spörsmålet anses fortfarande alltför svårt för att kunna bli en fråga i ”Vi som vet mest”. Det är två saker som oroar mig speciellt. För det första håller regeringen tillbaka de regionalpolitiska insatserna på områden där dessa insatser med små medel skulle komma till stor nytta. Jag tänker på de regionalpolitiska utvecklingsinsatserna, dvs. de s.k. länsanslagen. Det andra som är oroande är att socialdemokraterna säger sig vilja vänta och se tills regionalpolitiska utredningen om ett par månader lägger fram sitt förslag för regeringen, samtidigt som det inte kan vara okänt ens för socialdemokraterna att man från regeringens sida närmast lägger locket på. Jag menar inte att vi skall tänka bort den förda regionalpolitiken eller nedvärdera de milstolpar beträffande denna som ju finns i 1976, 1979 och 1982 års regionalpolitiska beslut. Men i en tid då vi har rekordarbetslöshet och svåra strukturförändringar som återstår, ställs det stora krav, och det är angeläget att utredningen inte avhänder sig möjligheten att försöka sig på ett konstruktivt nytänkande. Därför är det, fru talman, min förhoppning att de ihärdiga rykten som har cirkulerat om att den regionalpolitiska utredningen inte skulle ha någonting Nr 157 att komma med visar sig vara felaktiga påståenden. Tisdagen den Beträffande de framtida riktlinjerna för regionalpolitiken vill jag yrka 29 maj 1984 bifall till reservation 3. Övriga säryrkanden från folkpartiet återfinns i reservationerna 8, 20 och 32, som jag också yrkar bifall till. Beträffande beloppsgränserna för stöd till glesbygdsföretag anser vi i likhet med centern att det bör ske en anpassning som gott och väl kan motsvara penningvärdesfallet. Högsta belopp för avskrivningslån till företag bör höjas från 200 000 kr. till 275 000 kr., och motsvarande belopp för uthyrningsstugor och s.k. IKS-stöd till enskilda projekt bör öka från 30 000 kr. till 50 000 kr. När det gäller nedsättning av sociala avgifter och allmän löneavgift i Norrbotten m.m. är det positivt att socialdemokraterna i den principiella delen har tänkt om och gett upp det motstånd man tidigare hade mot att reducera sociala löneavgifter. Från folkpartiets sida är vi däremot kritiska mot det sätt som man har hanterat metoden på. Framför allt kritiserar vi att hela Norrbottens län skall ingå i en likartad nedsättning. Visserligen brukar vi säga att åtgärder skall vara så generella som möjligt. Men, bästa socialdemokrater, det här handlar ändå om regionalpolitik, och litet selektion får det väl ändå vara. Kustområdet har det inte lika svårt som de inre delarna av Lappmarken. Uppläggningen har dessutom en annan svaghet, nämligen att den inte följer stödområdets gränser och håller sig till det inre av Norrland, oavsett län. Det västerbottniska Sorsele har inte en bättre situation än det norrboitniska Arvidsjaur, och man kan heller inte med bästa vilja i världen påstå att Piteå och Luleå skulle ha en svårare situation än Jörn på den andra sidan länsgränsen. I reservation 32 begärs, i enlighet med folkpartimotionens förslag, att regeringen snarast lägger fram förslag som möjliggör försöksverksamhet med bl.a. särskilda statsbidrag till lärlingsutbildning och bibehållen arbetslöshetsersättning till arbetslösa personer som får starta egen verksamhet. På två vitala punkter går utskottet in och ändrar i regeringspropositionen. Den ena punkten gäller det obegripliga i regeringens förslag att undanta Hedemora kommun i den grupp av kommuner som i första hand bör komma i fråga för det särskilda stödet till Bergslagen. Här korrigerar vi i full enighet denna miss i propositionen. Den andra punkten där utskottet ger regeringen bakläxa avser storleken på länsanslaget. Här har vi — överraskande nog inte fått socialdemokraterna iutskottet med oss. Detta länsanslag — dvs. anslaget Regionala utvecklingsinsatser — har varit ett förnämligt verktyg i regionalpolitiken. Länsstyrelserna har själva inom givna ramar fått göra prioriteringar mellan de olika insatser som är mest lämpliga för det egna länet. Därigenom har både initiativ och utvecklingsmöjligheter tagits till vara, och det har långsiktigt gett nya arbetstillfällen. Särskilt gynnsamt har detta varit för små företag i utpräglade glesbygder, inte minst inom jordoch skogsbruk, hantverk m.m. Kostnaden har som regel varit lägre än för mer kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska insatser. När det dessutom har visat sig att detta anslag har varit otillräckligt, är det en logisk slutsats att stärka just den delen. 14 Folkpartiet och centern har i flera omgångar motionerat om en sådan förstärkning. Vi begärde redan i fjol en överföring av 150 milj.kr. till denna utgift. I samband med behandlingen av tilläggsbudgeten i höstas avslog riksdagen denna begäran. Vi återkom under den allmänna motionstiden, men arbetsmarknadsutskottets majoritet avstyrkte ytterligare en gång. För drygt en månad sedan sade socialdemokrater, moderater och kommunister nej till denna förstärkning. När vi kom till ställningstagandet i fråga om regionalpolitiken på denna punkt hade inte minst de många socialdemokratiska motionerna och de klara signalerna utifrån länen om att läget höll på att bli akut påverkat såväl moderaterna som vpk. Tyvärr ville inte socialdemokraterna i utskottet vara med, och egentligen är det obegripligt. Jag skulle därför vilja att kammaren ägnar de socialdemokratiska reservationerna 16 och 17 särskild uppmärksamhet innan vi går till beslut. Reservation 16 inleds med att socialdemokraterna lovordar regeringen och säger att den för en framgångsrik politik, som bl.a. skulle leda till att regionalpolitiken skulle komma på fötter av bara farten. Men detta partipolitiska egenberöm motsägs av de många socialdemokratiska motionerna. I över 40 96 eller i 38 motioner av sammanlagt 92 som behandlas i betänkandet för socialdemokrater — från Skåne till Lappland — fram kraftig kritik mot brister i regionalpolitiken. Något av en gemensam nämnare för motionerna — detta gäller i högsta grad de socialdemokratiska — är att det just är regionala utvecklingsinsatser inom länsanslagen som man prioriterar. På s. 54 i arbetsmarknadsutskottets betänkande är ett antal av de mest aktuella motionerna redovisade. Utöver motioner från alla oppositionspartierna finns motionerna 882 och 1045 av socialdemokraterna i Gävleborgs län. Olle Westberg m.fl. socialdemokrater vill ha utökat länsanslag till hemmalänet. Ing-Marie Hansson har preciserat det till en ökning med 12 milj.kr. I motion 1076 av socialdemokraten Eric Jönsson föreslås utökat länsanslag till Skånelänen. Sven Aspling m.fl. vill ha ett utökat länsanslag till Värmland, och partikamraten Olle Göransson vill ha ett utökat länsanslag till Västmanlands län. Till Dalsland begär Rune Johansson från socialdemokraterna utökat länsanslag, och i fempartimotion 1928 från Västerbotten vill man ha en förstärkning med 25 milj.kr. till detta län. Marianne Stålberg och Nils Åsling vill tillföra Jämtland en rejäl förstärkning i 30-miljonersklassen. Den vidgade ramen om 100 milj.kr., dvs. en nära 35-procentig förstärkning av anslaget, innebär inte att alla anslagsyrkanden kan tillgodoses fullt ut, men det är en rejäl bit på väg för att uppfylla de önskemål som finns ute i länen. Men visst blir det en litet underlig situation, för lägger man ihop antalet socialdemokratiska motionärer och antalet ledamöter i de fyra partier som bildar majoritet i den här frågan lär det inte kunna bli så många som kan stödja den socialdemokratiska reservationen. S-reservation nr 16 slutar f. ö. med några ord om hur förträffligt just detta anslag är. Det sägs i reservationen att det har inneburit klara fördelar att länsstyrelserna själva har kunnat avgöra vilka insatser som är lämpligast. Socialdemokraterna säger vidare i reservationen att länsanslaget är otillräckligt men att det i övrigt är förträffligt. Socialdemokraterna slutar emellertid med att säga nej till en förstärkning. Statsfinansiellt är anslaget mycket måttligt, men för de olika länen i de mest utsatta regionerna skulle det vara värdefullt. Vill riksdagen och ledamöterna på de olika länsbänkarna stödja de utsatta regionerna, ja då får man rösta på arbetsmarknadsutskottets förslag och avslå den socialdemokratiska reservationen. Det vore att ge de svagaste regionerna ett starkt stöd, inte bara i ord utan också i handling. Fru talman! Regionalpolitik är inte någonting som verkar i ett lufttomt rum, därför bör regionalpolitik vara i harmoni med den politik som främjar den allmänna tillväxttakten i ekonomin. Men regionalpolitiken måste också korrigeras när utvecklingen medför problem. Från folkpartiets sida menar vi att ökade regionalpolitiska hänsyn bör tas i den offentliga sektorns egen verksamhet. Den inomregionala obalansen måste uppmärksammas mer än tidigare, och ansträngningar måste göras för att lokalisera näringar och verksamheter med både god lönsamhet och överlevnadsförmåga till stödområdet. Medlen bör vara så generellt verkande som möjligt. Viktigt är att krisingripanden och andra näringspolitiska insatser utanför stödområdet inte görs på så sätt att de kommer i konflikt med de regionalpolitiska målen. Även om regionalpolitiken bör hållas samman på riksnivå, bör allt fler beslut delegeras till den regionala nivån. Då är det viktigt att regionalpolitiken har ett fast regelsystem. Detta är att föredra framför ett företagsstöd som beslutas i varje särskilt fall. Jag tillät mig i fjolårets regionalpolitiska debatt att fråga var socialdemokraterna står när det gäller regionalpolitiken. Inte heller årets budgetproposition eller särpropositionen har gett särskilt tydliga svar, och den utredning som nu arbetar vet inte heller vilka slutsatserna blir. Det finns risk för att pendeln svänger för långt: från den fullständigt hämningslösa överbudspolitik som våren 1982 presenterades av socialdemokrater i opposition till alltför stor passivitet inför de regionalpolitiska problem som förvisso är stora också 1984, detta i många avseenden så märkliga år. Fru talman! Jag yrkar bifall till de folkpartistiska reservationerna samt till utskottets hemställan i övrigt.

Fru talman! Regionalpolitik är historien om det totala beroendet av och underordnandet under det privata näringslivets villkor. Regionalpolitiska effekter av positiv art — t.ex. när det gäller dem som blivit värst drabbade, nämligen skogslänen — kan inte klart fastställas. Totalt sett har regionalpolitiken inte stått i någon som helst proportion till krisregionernas behov. Därför har den inte i egentlig mening mildrat de regionalpolitiska obalanserna. Nu råder det ju kris i hela landet, och egentligen borde hela landet vara ett stödområde. Vi har en stor kris i Sydsverige, där arbetslösheten i absoluta tal är större än i skogslänen, vilkas arbetslöshet emellertid relativt sett drabbar hårdare. Strukturproblemen drabbar hela landet. Framför allt har inomregionala effekter mycket stor betydelse. Den arbetslöshet som vi i dag upplever, och om vars storlek man ibland tvistar, har naturligtvis stora regionalpolitiska effekter. Vi har i dag 137 000 till 146 000 öppet arbetslösa, vi har 226 000 i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och 51 000 människor är latent arbetssökande. Det är en allvarlig situation, som speglar mycket stora svårigheter i vår regionalpolitik — det är kanske där arbetslösheten slår allra värst. Om vii dag inte i statistiken hade de manipulationer som förekommer med t.ex. ungdomslag skulle den visa på en kanske 4-procentig öppen arbetslöshet. Statistiken skulle då visa på en helt annan situation, både när det gäller sysselsättningen och när det gäller regionalpolitikens betydelse. Och vi vet att det även vidtas många andra åtgärder för människor som också borde räknas som arbetslösa. Det är också den effekt vi ser i den praktiska politiken. Näringslivet — de företag som svarar för den produktion vi har i vårt land — bestämmer genom sin lokalisering i huvudsak graden av den regionalpolitiska balansen. ”Den regionalpolitiska obalansen” är i dag ett alltför milt uttryck för att beskriva verkligheten. Kännetecknande för regionalpolitiken är dess avsaknad av maktmedel, framför allt när det gäller att styra storfinansens åtgärder. Man pekar i utskottsbetänkandet på att den snabbt växande privata serviceoch tjänstesektorn har oerhört stora obalanser. Det är ju också en effekt av var i landet näringslivet är förlagt och vem som styr det. För att ändra på den situationen måste det naturligtvis till en helt annan näringslivspolitik här i landet. Vår industri går nu mot ett allt större exportberoende. Det beror naturligtvis på storfinansens och det internationella kapitalets inriktning, vilken regeringen genom sin ekonomiska politik understöder. Det betyder att vår industri sätts fast i marknader som på sikt kan få verkliga regionala obalanser i vårt land till resultat. Den inriktningen innebär naturligtvis en viss struktur på vårt lands utveckling som vi inte själva styr. Den industri som finns kvar i vårt land genomgår dessutom i dag en oerhört snabb omställning till det elektroniska samhället. Den har pågått under en lång period, den s.k. Åslingska perioden. Nils Åsling pumpade in massor av kapital i industrin, och det fortsätter nu med att storindustrin själv satsar på väldiga rationaliseringar via insatser på det elektroniska planet. Den industripolitik som industriministern företräder är att understödja denna industrins förnyelse! Det framgår av proposition 157, där det anges vad statens industriverk har att göra; verket skall befrämja den här industrins utveckling och förnyelse, som då naturligtvis är en effekt av regeringens politik. Vad handlar det då om? Jo, det handlar om att försöka ta till vara det som finns inom den befintliga utvecklingsramen t.ex. i Bergslagen. Det är då framför allt länsstyrelserna och de anslag dessa disponerar som skall komma i fråga. Det man tar upp är produktivitetsoch lönsamhetsbefrämjande insatser, marknadsorienterad produktion, exportfrämjande insatser, exportfrämjande aktivitet i större företag, produktförnyelse — då kanske STU är inkopplat — och design på produkterna för att komma ut på marknaden samt de internationella affärsmöjligheterna. Allt det här, fru talman, ligger inom ramen för den ekonomiska politik som i dag understöds av regeringen och som naturligtvis bestäms av storfinansen. Det gör att de insatser som kan komma i fråga i t.ex. Bergslagen kommer att ha kapitalets ramar. Någon självständig nationell näringspolitik har vi ju inte! Den nya tekniken, som tas i bruk överallt, skulle kunna ge stora möjligheter till en helt annan regionalpolitik — en decentralisering — och utjämna de regionala obalanserna. Men då gäller det att använda den tekniken på ett helt annat sätt än man i dag utgår från att vi skall göra. Det gäller att ha planhushållning. Den som argumenterar mot ett planhushållningssamhälle skall då inte glömma bort att den planering som i dag sker i vårt samhälle sker hos storfinansen. Den har planer, men då inom ramen för en profit, som inte är till gagn för vår regionalpolitik och dem som berörs av dagens svårigheter. Vi kan även se på vad regeringens understödspolitik har inneburit. Man har främjat industrins utveckling genom att bekämpa lönerna samt öka företagens vinster och delaktighet i rationalisering och datorisering. Över huvud taget försöker man inte skydda svensk industri genom någon form av ingrepp i den fria handelspolitiken. Man skall förse företagen med riskvilligt kapital. Man går inte på något sätt in i storbankernas verksamhet. Man försöker genom Rosenbadsavtal, kanske den 6 juni, ytterligare begränsa fackföreningarnas möjligheter, och man gynnar s.k. duktigt folk i skattepolitiken. Allt är här inordnat i en politik, där storfinansen skall få så goda betingelser som möjligt. Jag skulle inte vilja beteckna den industripolitik som bedrivs såsom regionalpolitik. Det behövs alltså en förnyelse av industrin efter andra mål och villkor än vad kapital och storfinans och det internationella kapitalets ramar erbjuder. Det betyder att vi måste ha en produktion för nytta, användbarhet, styrka, kvalitet och mål, som tjänar de arbetande breda folklagren. Vårt arbete måste få ett fördjupat innehåll. Det mänskliga arbetet måste få en helt annan roll i arbetsprocessen. Vi måste få en ny typ av industriell utveckling, där regioner och orter kan bevaras genom att man styr produktion och utveckling i hela landet. Alla krav som har ställts i detta betänkande hänvisas till regionalpolitiska utredningen, som snart skall lägga fram sitt slutbetänkande. Som vi har hört ryktesvägen kommer det säkert inte att bli något revolutionerande dokument. Det färgas naturligtvis av den syn på den ekonomiska politiken som råder bland utredningens ledamöter. Det behövs nya riktlinjer för regionalpolitiken och de bör sättas in i ett helt annat sammanhang. Jag skall peka på några saker, som vi har framhållit också i vår reservation. Att såsom sker i betänkandet hela tiden se befolkningen som en väldigt viktig del av regionalpolitiken måste ju helt förkastas. Det har inte något som helst med själva graden av regional obalans att göra. Man kan inte mer än mäta att det finns en massa människor på ett visst ställe och sätta detta i relation till deras sysselsättningsgrad. Men det kan inte vara någon väsentlig Naturligtvis måste även stödoch lokaliseringspolitiken ingå i en helt annan sammansättning, där industrins investeringar också i samhällsapparaten och i övriga näringsgrenar finns med. Det behövs alltså en samordning av investeringarna, men inte på det sätt som SIND får i uppdrag av regeringen att göra. Det kant.ex. i Bergslagen inte ge mer än marginella förbättringar. Nä det gäller de ökade investeringarna i industrin och samhällssektorn är naturligtvis maktfaktorn viktig. Det har diskuterats om löntagarägda fondsystem och länsvisa kapitalbildningar. Efter den långa löntagarfondsdebatten kan vi väl konstatera att det finns mycket litet kvar av det löntagarägda och att den länsvisa kapitalbildningen nästan totalt är borta. Tanken på att positiva effekter skulle kunna uppstå genom speciella samhällsfonder av något slag, ett fondsystem i varje län, är i dagens läge övergiven. Därmed har vi också ytterligare ett argument för påståendet att den nuvarande regionalpolitiken inte kommer att stödja de utsatta regionerna. Bergslagen är något av en huvudpunkt i betänkandet, eftersom där finns konkreta förslag. Regeringen har föreslagit 25 miljoner till särskilda utvecklingsinsatser, och man räknar upp en mängd åtgärder som man skall vidta, bl.a. omstrukturering av specialstålsindustrin, som riksdagen har beslutat om, ett beslut vars inriktning vpk har haft kraftiga invändningar mot. Andra exempel på regionala utvecklingsinsatser är lokaliseringsstöd, särskilda insatser för teknikspridning och projektverksamhet. Dessutom hänvisas till Bruksinvest, som skall få 25 miljoner av var och en av ägarna. Här har vi återigen en fråga där man inte har gått till botten med problemen, utan egentligen skall Bergslagen få fortsätta på samma sätt som tidigare. Huvudnäringen försvinner eller bantas ner i mycket hög grad, medan insatserna för att rätta till obalansen inte står i någon som helst proportion till det allvarliga läget. Att det behövs kraftinsatser framgår av de länsplaneringar som gjorts sedan 1983 och som visar att 24 000 arbetstillfällen försvinner fram till 1990. Men varje satsning på Bergslagen är naturligtvis välkommen. Vi hade ju helst sett att det s.k. Bruksinvest hade tillförts 2 miljarder och att man hade tagit dem från kapitalet. Jag har tidigare pekat på att bara Jan Stenbecks transaktioner i fråga om stål i Sandviken och Fagersta och andra transaktioner med Fagersta har inbringat honom 2 miljarder. Det borde vara en första utgångspunkt att de pengarna satsas för att få till stånd en rättvis utveckling av Bergslagen. Men regeringen viker naturligtvis undan för storfinansintressena. När det gäller vilka som skall få del av det här stödet har konstigt nog 20 Bergslagskommuner prioriterats. Utanför har ställts Hedemora, Hallstahammar och Surahammar — av någon anledning som för mig är obegriplig. Nu har utskottet förstått att det var orimligt att ställa Hedemora utanför, så utskottet har enhälligt sagt att Hedemora också skall vara med bland de kommuner som prioriteras — kanske har man också sagt till industriministern att Hallstahammar och Surahammar borde vara med på något hörn — och jag tycker att det är en seger för förnuftet. Ett krav från hela Bergslagsregionen har varit att man måste samla de krafter som finns till något slags delegation — man har väl sneglat på Norrbottensdelegationen. Nu föreslås att en sådan delegation skall inrättas som skall vara underställd SIND, på dess villkor och inom dess ramar. Det kommer naturligtvis att bli väldigt svårt för den delegationen att uträtta någonting. Vi hade helst sett att det s.k. Bruksinvest på något sätt hade letts av Bergslagsdelegationen. Mitt hemlän Kopparberg tycker jag på ett utmärkt sätt speglar utfallet av hela regionalpolitiken. 20 000 jobb saknas, och parollen om arbete åt alla står långt ifrån sitt förverkligande. Sönderfallet av Kopparbergs län är storfinansens verk. Enligt länsplaneringen skall 4 000 jobb försvinna fram till år 1990. Trots detta gör regeringen inte några större insatser. Vi vill peka på att för ett sådant län gäller den totala ekonomiska politiken och näringspolitiken i landet. Med de medel som i dag står till buds går det inte att vända utvecklingen. Därför gäller det samhällsplanering för industriinvesteringar. Därför gäller det att föra över produktionsresultatet till offentlig verksamhet, som sedan kan skapa sysselsättning. Därför gäller det att ta tag i arbetstidsfrågan på ett riktigt sätt — vi ser kanske en början till det nu i Västtyskland. Därför gäller det att ta till vara naturrikedomarna i länet och regionen och inte överlåta deras exploatering till exempelvis brittiska BP. Därför gäller det att på ett riktigt sätt understödja turismen i regionen så att den får karaktären av folkturism och den inte blir bara en lyxturism, för en sådan skapar inte i längden något större antal arbetstillfällen. Kopparbergs län speglar också det förhållandet att marknadsekonomins kris spelas ut mot miljöintressena, vilket leder till en sämre miljö i regionen. Utskottet har plussat 100 miljoner på regeringens förslag till länsanslaget i sysselsättningsbefrämjande syfte. Kanske någon undrar varför vpk är med på detta. Som vi sett det har det kommit fram starka reaktioner runt om i landet, bl.a. från Västerbotten. Vpk finns med på en fempartimotion som kräver en uppräkning med 200 miljoner. Den motionen krävde också att man skulle räkna bort detta belopp från beredskapsarbetet. Detta godkände vi inte, men vi stod kvar vid att kräva 200 miljoner mer till sysselsättning, eftersom sysselsättningen är det svåraste problem vi har i landet i dag, och det bevisligen är så att detta anslag ger arbete. När vi då i utskottet sammanställt de olika förslag som funnits har vi tillsammans kommit fram till en kompromiss genom att öka med 100 miljoner. Jag tycker det är en bra utgångspunkt, som kompletterar de övriga förslagen om sysselsättningen. Denna insats är naturligtvis av nödkaraktär, eftersom den inte ger fasta arbeten, men den är av sociala skäl helt nödvändig. Därför har vpk ställt upp på att öka detta anslag. Jag begriper inte hur minoriteten i utskottet, dvs. socialdemokraterna, kan vara så hårdnackad att den inte går med på detta ökade anslag. Det är väl som tidigare. Utskottet är inte bara pressat av arbetsmarknadsdepartementet, utan också av industridepartementet, som i sin tur naturligtvis har finansdepartementet över sig — som sätter budgetunderskottet högre än sysselsätt ningen. När man inte har någon fördelningspolitik kommer detta i längden att få katastrofala konsekvenser. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Fru talman! Efter att ha lyssnat till de olika företrädarna för oppositionspartierna inser jag att de fullständigt glömt verkligheten och vad de själva åstadkom i regeringsställning. Det verkar som om himmelriket skulle ha rått under de sex borgerliga åren. Men de som eventuellt lyssnar utanför detta hus och de som kommer att läsa detta protokoll senare — speciellt de som bor uppe i glesbygderna — kommer att upptäcka att sanningen är annorlunda. Som många andra före mig konstaterat är regionalpolitiken sedan ungefär ett och ett halvt år föremål för utredning. Efter att ha lyssnat till alla dessa fantastiska förslag i dag på morgonen förstår jag att dessa förslag också kommer till utredningen. Vi förväntar oss ett betänkande därifrån under augusti månad i år. Därför är det bråttom med att dessa olika förslag verkligen också förs fram till utredningen. Det är, som också andra konstaterat, på det sättet att årets regionalpolitiska betänkande i hög grad präglas av att vi väntar på utredningen. Förväntningarna på denna utredning är stora på många håll, också inom arbetsmarknadsutskottet. Utskottet har av naturliga skäl haft anledning att på många ställen hänvisa till det kommande betänkandet. Enligt utredningens direktiv skall utredningen behandla ett mycket stort område inom regionalpolitiken. Den skall försöka hitta lösningar på de stora både regionala och inomregionala problem som finns i vårt land. Vi har på de flesta punkter varit överens om att avvakta utredningens arbete, eftersom vi inte ansett det vara speciellt meningsfullt att komma med förslag till förändringar som kanske skulle komma att gälla bara för kort tid. Men på alla punkter blev vi inte överens, varför det finns ett antal reservationer till betänkandet, av vilka jag skall kommentera de 15 första samt nr 25. Övriga reservationer kommer Gustav Persson och Karin Flodström att kommentera. Denna utredning har döpts till RUT, och därför kommer jag att använda den beteckningen i fortsättningen när jag talar om utredningen. RUT:s arbete har också medfört att varken budgetpropositionen i berörda delar eller vårt betänkande innehåller några förslag till större förändringar inom regionalpolitikens område. På grund av dessa omständigheter finns det inte skäl för mig att nu mera utförligt beskriva eller kommentera vare sig målbeskrivning eller riktlinjer för den framtida regionalpolitiken. Jag kan ändå med tillfredsställelse konstatera att det råder enighet över partigränserna om att vi bl.a. genom en aktiv regionalpolitik skall försöka uppnå en god utveckling i hela landet. Arbete, service och god miljö skall vara tillgängligt för alla människor. Men vi torde inte uppnå den önskade utvecklingen enbart genom regionalpolitiska insatser. Det har också andra talare före mig konstaterat. Det krävs att insatserna inom de allra flesta av politikens områden samordnas och inriktas mot det önskade målet om de skall leda till framgång. Inte minst i en tid med knappa ekonomiska resurser är det angeläget att vi effektivt tar till vara våra resurser genom god samordning och hushållning. Efter en lång rad av ytterst besvärliga år kan vi nu för första gången på länge notera ökad ekonomisk aktivitet och ökad industriproduktion. Detta är naturligtvis en grundläggande förutsättning för en framgångsrik regionalpolitik, men det räcker inte ensamt till för en god regional fördelning av våra resurser. Marknadskrafterna tar knappast regionala hänsyn. En god utveckling för landet kräver kraftfulla regionala insatser, om förbättringen skall komma alla delar av landet till godo. Men det är också viktigt att den statliga regionalpolitiken baseras på lokala initiativ och lokalt engagemang. Jag konstaterar därför med tillfredsställelse att man nu allmänt betonar vikten av att vi på alla håll tar till vara de lokala resurser som finns när det gäller både råvaror och mänskligt kunnande och att utvecklingen baseras på de speciella resurser som finns tillgängliga på lokal och regional nivå. Som representant för ett Norrlandslän har jag med glädje noterat den ökade aktiviteten. Det spirar och gror i många fall inte minst i mitt län just nu, och även om det på många håll är mycket små projekt som ger ett fåtal arbetstillfällen är det viktigt att ta till vara varje ansats till nya jobb.

Därför ser jag glesbygdsstödet som mycket viktigt att bygga vidare på. Att inte ta till vara även små resurser är dålig hushållning.

Utbyggnaden av den gemensamma sektorn har också haft till följd att de norra landsdelarna inte utarmats på arbetstillfällen i den utsträckning som annars skulle ha varit fallet. Som exempel kan jag nämna att den sysselsättningsökning som Jämtlands län hade under åren 1975-1980 till nära nog 100 96 hänförde sig till nya jobb för kvinnor inom kommuner och landsting. Vi hade inte några industrier som frågade efter dem. Det enda område som förväntas öka sysselsättningen är den privata serviceoch tjänstesektorn. Eftersom detta är en verksamhet på kommersiella grunder, finns det anledning befara att den söker sig till områden med stort befolkningsunderlag och hög köpkraft. Det leder i så fall inte till regional utjämning utan snarare till motsatsen. I ett sådant läge ställs ytterligare krav på en effektiv regionalpolitik och tillgång till instrument för att fördela sysselsättningstillfällena på ett ur regionalpolitisk synpunkt tillfredsställande sätt. Fru talman! Till de här viktiga frågorna får vi återkomma när regionalpolitiska utredningens betänkande skall behandlas. Innan jag går över till att ge några korta kommentarer till de av mig åberopade reservationerna, vill jag kommentera det som Karin Andersson sade om arbetsgivaravgifterna i Norrbotten. Låt mig peka på länsstyrelsernas prognoser, att skogslänen kommer att minska befolkningen med 30 000 till 1990 om man inte kan hejda utvecklingen. 14 000 kommer att flytta ifrån Norrbottens län. Utflyttningen drabbar Luleåområdet och malmfälten mest. 1976 på våren hade ni centerpartister samma filosofi. Det visade sig också att utflyttningen började redan i början av 1977 från kusten i Norrbotten till Stockholm. F. ö. tyckte jag att det var litet väl magstarkt av Karin Andersson att påstå att centern klarade de regionalpolitiska problemen under sin regeringstid. Den socialdemokratiska regionalpolitiken resulterade däremot i en positiv utveckling i skogslänen under åren 1970-1976. Då ökade industrisysselsättningen i de sju nordligaste länen med drygt 20 000 nya jobb. Denna trend bröts under de borgerliga regeringsåren 1976-1982, som Karin Andersson pratade så varmt om, eftersom det då inte drevs någon aktiv regionalpolitik. Förändringar gjordes visserligen i stödområdesgränserna och stödvillkoren, men några aktiva insatser för att lokalisera verksamhet norrut förekom inte. På grund av den stagnerande industriutvecklingen upphörde också näringslivets medverkan i nylokalisering norrut. Utvecklingen byttes i avveckling. Under åren 1976-1982 förlorade skogslänen de nya jobb de hade fått under de sex tidigare åren. Jag skulle kunna göra en uppräkning av hur den här avvecklingen drabbade de olika skogslänen, men jag skall avstå från det. Minskningen av industrisysselsättningen i skogslänen var emellertid särskilt markant i slutet av perioden. Fru talman! De fyra första reservationerna handlar alla om riktlinjerna för regionalpolitiken. De fyra oppositionspartierna har var sin reservation. I stort sett alla anser de att den sittande utredningen skall få del av deras motioner och reservationer för att beakta dessa i det kommande betänkandet. Jag förmodar att representanter för de olika partierna kommer att se till att just deras tankegångar kommer till RUT:s kännedom, varför riksdagen inte behöver fatta beslut om detta. I reservation nr 5 vill vpk att statlig verksamhet skall förläggas till Sandvikens, Hofors och Söderhamns kommuner. Riksdagen har tidigare antagit en prioritetsordning för utlokalisering och decentralisering av statlig verksamhet där skogslänen i första hand är utpekade, och det inbegriper också Gävleborgs län. Om och när det blir aktuellt med någon utlokalisering till Gävleborgs län, kommer förmodligen länsstyrelsen att tillfrågas. Då finns det alla möjligheter för länsstyrelsen att medverka till att den eventuella sysselsättningsökningen kommer dit där den bäst behövs. ringslånen i fortsättningen skall hanteras av den ordinarie kreditmarknaden. Moderaterna vill att den berörda motionen skall överlämnas till RUT, och centern vill, i sin nästan likalydande reservation, att regeringen snarast skall återkomma med förslag om att lokaliseringslånen bör skötas av det etablerade bankväsendet. Jag upprepar vad jag sade beträffande reservationerna 1-4: Det finns ingen anledning för riksdagen att nu besluta om ändringar i den regionalpolitiska stödgivningen, när RUT:s förslag snart ligger på regeringens bord. I reservation nr 8, som f. ö. är den enda reservation som mer än ett parti står bakom, vill centern och folkpartiet att beloppsgränserna för stöd till glesbygdsföretag skall höjas. Glesbygdsdelegationen har av regeringen nyligen fått i uppdrag att snarast komma med förslag till förändringar av glesbygdsstödet. Dessutom behandlar också RUT denna fråga. Därför finns det inte heller här anledning att nu besluta om några förändringar. Precis som majoriteten i utskottet förklarat i betänkandet kan man välja olika tekniska lösningar nu när flerårsramen provisoriskt förlängs. Huvudsaken är att medel ställs till förfogande. Det finns inga skäl att på grund av denna nya konstruktion väcka farhågor eller oro när det gäller framtida medel. I reservation nr 10 menar moderaterna att behovet av lokaliseringsbidrag är mindre än regeringens förslag, eftersom moderaterna förespråkar en sänkning av arbetsgivaravgifternaå. Då utskottet inte går med på denna sänkning av arbetsgivaravgifterna, minskar inte heller behovet av lokaliseringsbidrag till den summa som moderaterna föreslår. Dessutom arbetar RUT även med denna fråga, så det finns ingen anledning att nu ta upp den.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
Fru talman! Marianne Stålberg sjöng de lokala initiativens lov och talade om värdet av samlade länsinsatser. Ett ögonblick trodde jag att hon skulle göra en — för att använda Karin Anderssons beteckning — politisk kupp och därför förberedde sin och kanske den socialdemokratiska utskottsgruppens om inte hädanfärd så åtminstone reträtt från den egna reservationen. Måhända hade det kunnat vara till stor glädje för många socialdemokrater — också för de socialdemokratiska motionärer som har pläderat för högre länsanslag. Till den kategorin får även Marianne Stålberg räknas. Industriministern sitter här i kammaren. Jag vet inte när eller om han skall gå uppitalarstolen, men det kunde vara intressant att höra hans syn på denna fråga. Socialdemokraternas agerande är närmast obegripligt för mig och moderata samlingspartiet — och även för de andra partierna som tillsammans med oss nu bildar utskottsmajoritet. Socialdemokraterna har månad efter månad drivit fram stora satsningar — exempelvis inom arbetsmarknadspolitikens område — på kortsiktiga åtgärder. Man har anslagit mer pengar till beredskapsarbeten och gjort andra kortsiktiga satsningar. När det på länsnivå nu finns klart uttalade behov av pengar för satsningar på längre sikt, är socialdemokraternas svar ett kategoriskt nej. 298,25 milj.kr. är en rimligt avvägd summa, står det i en av de socialdemokratiska reservationerna. Jag skulle vilja fråga Marianne Stålberg eller industriministern — industriministern är väl den som mer auktoritativt kan uttolka regeringens innersta uppsåt och avsikter: Misstror man så utomordentligt kraftigt företrädarna i skogslänen? Det är väl oftast industriministerns egna partibröder och systrar som tillsammans med landshövdingar hanterar dessa frågor. Misstror man dem så gravt? Är man bättre skickad att klara den kortsiktiga politiken, så att man inte tilltror sig kapaciteten att klara de långsiktiga satsningarna? Är man totalt döv inför de synpunkter som framkommer om projekt som behöver finansiering? Jag vet inte vem som skall svara, men det skulle vara utomordentligt intressant för kammaren att få någon form av besked från industriministern. Saknar socialdemokraterna förtroende för sina egna företrädare i skogslänen att hantera ytterligare insatser? Klarar man bara kortsiktig politik? Saknar man förmågan till långsiktiga insatser? Misstror man de lokala och regionala initiativen?

Fru talman! I likhet med föregående talare undrade jag faktiskt vad Marianne Stålberg talade för — det verkade i varje fall inte vara för den politik som regeringen nu för. Hennes inlägg var genomgående en plädering för en aktiv regionalpolitik av helt annan styrka än den regeringen nu för. Framför allt var det en plädering för ett ökat glesbygdsstöd. Marianne Stålberg sade t.ex. att den statliga regionalpolitiken skall baseras på lokala initiativ och att det därför var viktigt med glesbygdsstödet. Jag håller helt och hållet med henne om detta, och det är därför som vi har varit så angelägna om att få ökade medel till detta stöd. Det är då förvånande att Marianne Stålberg och Övriga socialdemokrater i utskottet inte har kunnat stödja den linjen. Jag skall bara ta ett litet exempel. I Pajala har glesbygdsstödet gett mer än 100 nya företag de senaste åren, och det är mer än vad 15 års regionalpolitik tidigare har gett. Med de resultaten av glesbygdsstödet är det förvånande att Marianne Stålberg inte har ansett att det finns anledning att öka detta stöd. Marianne Stålberg tyckte att jag skröt över vad som hade skett under de år när de icke-socialistiska partierna hade regeringsmakten. Jag sade aldrig någon gång att vi klarade regionalpolitiken. Jag sade att vi förde en mer aktiv regionalpolitik, och det står jag fast vid. Jag brukar inte vilja säga mer än jag har täckning för — något som jag dess värre måste konstatera att Marianne Stålberg gjorde i flera sammanhang i sitt inlägg. Det är en skillnad mellan att driva regionalpolitik i en lågkonjunktur och att göra det i en högkonjunktur. Det är självfallet lättare att få företag att intressera sig för etableringar i en högkonjunktur än det var i den lågkonjunktur som regeringarna tidigare hade att brottas med. Det är därför som det är så olyckligt att regeringen nu, i den internationella högkonjunktur som Sverige också fått del av, inte utnyttjar den möjligheten att ge ett mer aktivt stöd till regionalpolitiken. Det är inte den framtida regionalpolitiken vi talar om i dag, utan det är nästa budgetårs regionalpolitik. Jag förutsätter att Marianne Stålberg har så nära kontakt med den regionalpolitiska utredningen att de uppslag som har förts fram här kommer även till utredningen. Det vore i och för sig underligt om man inte hade diskuterat dem tidigare.

Fru talman! Marianne Stålberg verkar närmast sårad över den kritik av den förda regionalpolitiken som vi från oppositionen förde fram. Kritiken kan väl i någon mån rättfärdigas med att den inte enbart kommer från oppositionen. Nära hälften av de regionalpolitiska motionerna kommer ju från socialdemokratiskt håll, med en kraftig kritik och med påpekanden om underlåtenhet i den förda politiken. Man skall avvakta den regionalpolitiska utredningen, sade Marianne Stålberg vidare. Det är både korrekt och vanligt att hantera saken så, och jag vill inte polemisera på den punkten. Men jag känner ändå en oro, fru talman, eftersom de farhågor jag förde fram inte har dementerats. Marianne Stålberg gjorde en exposé över de allmänna målen, och om dem råder en bred och betydande enighet. Det Marianne Stålberg sade på den punkten kan man instämma i. Men därefter ”landade” hon på betydelsen av det lokala engagemanget, och det är då man höjer på ögonbrynen och undrar vilken slutsats man skall dra. Det är ju något av ödets grymma ironi att Marianne Stålberg i kommentarerna begränsar sig till de 15 första reservationerna. I den sextonde reservationen slår nämligen socialdemokraterna till ordentligt mot Marianne Stålberg och andra socialdemokrater som tillsammans med oss har önskat ett större länsanslag. Vidare klagades det över de sex ”besvärliga regeringsåren” med andra än socialdemokrater i kanslihuset. Men det var då inte bara annan politisk färg, utan vi hade också en allmän konjunktur som var nedåtgående och besvärlig, i oljekrisernas och kostnadsexplosionens spår. Marianne Stålberg kunde trots detta redovisa att det samtidigt, från 1975-1976 och framemot 1980, i hennes hemlän skedde en ökning både i fråga om kvinnosysselsättning och när det gäller den offentliga sektorn. Det var alltså inte så eländigt som Marianne Stålberg försökte göra gällande här och där i sin betygsättning av de icke-socialistiska regeringsåren. Det skedde inte någon regionalpolitisk nedrustning, vilket antyddes, utan det presenterades en rad konstruktiva förslag. Dem ställde sig socialdemokraterna i allt väsentligt bakom. Det jag gjorde, fru talman, var att erinra om socialdemokraternas olyckliga avhopp 1982, då de förde fram 65 nya förslag, som de i praktiken helt har lagt åt sidan sedan de kom i regeringsställning. Jag menar att regionalpolitiken måste ha mer av fasthet över sig än vad socialdemokraterna i opposition orkade formulera.

Fru talman! Marianne Stålberg sade att arbete, service och god miljö var utgångspunkterna för regionalpolitiken och att man skulle sträva mot en utveckling med den inriktningen. Men detta skulle inte bara gälla för regionalpolitiken, utan alla områden skulle samverka. Ja, det är just detta det handlar om. Men hur kan då Marianne Stålberg göra en analys av utvecklingen som egentligen är ganska katastrofal? Hon underlåter att göra de rätta iakttagelserna — exempelvis att marknadskrafterna knappast tar några regionala hänsyn, att det skett en utveckling mot allt större regional och inomregional obalans i nästan hela vårt land — och sedan hänvisar hon till andra områden. Hon gör detta, trots att regeringen understödjer storfinansens hänsynslösa satsning inom ramen för den internationella kapitalismen. Att fortsätta på den vägen innebär att man skapar ett beroende och en struktur som betyder slutet för Sverige som en industrination av betydelse. Det handlar alltså om makten över våra investeringar. Vem skall ta den? Har Marianne Stålberg frågat industriministern eller någon annan högre befattningshavare inom regeringen hur det skall gå till? Om man fortsätter på den här vägen kommer regionalpolitiken att spela samma underordnade roll som tidigare, och man kommer inte att kunna ta itu med de regionala obalanserna. Och då får Marianne Stålberg naturligtvis fortsätta med att stå här och klaga och försöka hänvisa till någon enskild insats. Marianne Stålberg sade också att vi i nuvarande läge har knappa ekonomiska resurser för regionalpolitiken i vårt land. Nej, tvärtom: vårt land har stora ekonomiska resurser, men de är inte fördelade på rätt sätt. Såvitt jag har förstått har utvecklingen vad gäller förmögenheterna och industrins kapital lett till en likviditet som vi aldrig tidigare haft. Men denna används inte på ett riktigt sätt för en nationell utveckling i vårt land. Det behövs alltså en total förändring av fördelningspolitiken i vårt land. Marianne Stålberg har först gjort de riktiga iakttagelserna — hon kan då inte bara tala om knappa resurser för regionalpolitiskt stöd. Det är vidare positivt med tt.ex. Norbergs initiativ. Jag vill dock påpeka att de har sin begränsning när den övergripande strukturen är felaktig. Ytterligare en viktig fråga som jag vill ta upp gäller Marianne Stålbergs helt riktiga påpekande att investeringarna i industrin inte med nuvarande utveckling ger några fler jobb och att motsvarande gäller inom den offentliga sektorn. Vilka åtgärder skall då vidtas i fortsättningen, Marianne Stålberg?
Fru talman! Anders Högmark anförde en hel del synpunkter på länsanslaget. Jag sade redan i mitt huvudanförande att det är Gustav Persson som skall beröra den frågan. Jag förstår att han också kommer att kommentera de i det avseendet framförda synpunkterna, men jag vill ändå bara säga att det inte alls är så, att vi misstror de regionala representanterna. Tvärtom tycker jag att vi genom att ge dem fler och fler arbetsuppgifter har bevisat att vi har stor tilltro till dem. Karin Andersson var förvånad över att jag talade så mycket om lokala projekt och lokala initiativ. I mitt parti har vi länge talat om vikten av att ta till vara lokala resurser och initiativ. Vi har t.o.m. skrivit om detta i många av våra program, som jag skulle kunna överlämna till Karin Andersson. Det är alltså inte fråga om något nyligen inträffat uppvaknande. När det gäller glesbygdsstödet sade jag tidigare, att vi skall avvakta den regionalpolitiska utredningen, som håller på att studera den frågan. Dessutom har decentraliseringsdelegationen fått i uppdrag att snarast lägga fram förslag till förändringar av glesbygdsstödet. Karin Andersson fortsatte att hävda att centern fört en aktiv regionalpolitik. Men vi här i kammaren och svenska folket i övrigt måste då ställa frågan: Vad ledde denna aktiva regionalpolitik till? Jag är själv ledamot av den regionalpolitiska utredningen och har alltså mycket nära kontakt med den. Jag lovar verkligen att se till att de signaler som kommit fram här framförs till utredningen. Vi kommer sedan att väga dem mot andra förslag som väckts. Glesbygdsstödet infördes i slutet på 1960-talet, och Pajala var en av de första försökskommunerna, med en total satsning under 1970-talets början. Glesbygdsstödet har också utvecklats sedan dess, och det är inte egendomligt att exempelvis kombinationssysselsättningar har gett jobb, Elver Jonsson kan få samma svar som Karin Andersson, eftersom han tog upp ungefär samma frågor som hon. Lars-Ove Hagberg säger att hela landet borde vara ett stödområde, eftersom det råder stor arbetslöshet över hela landet. Det senare håller jag med om. Det framhöll jag också tidigare. Men vi måste försöka fastställa vilka områden som har en mera långsiktig problembild och vilka som har en mera kortsiktig sådan. Jag tror att Lars-Ove Hagberg och jag är överens om att det är de tidigare utpekade stödområdena som fortfarande har det besvärligt.

Fru talman! Marianne Stålberg sade att det är Gustav Persson som skall beröra det sammanhållna länsanslaget. Jag är medveten om det, men jag tänkte att det ändå kunde vara av ett visst intresse att få någon synpunkt från den ledande talesmannen för den socialdemokratiska utskottsgruppen. Som Marianne Stålberg noterade ges det dock även möjlighet till en kommentar från industriministern. Så har kanske skett av personlig omtanke om Marianne Stålberg — varav hjärtat inte är fullt är det som bekant svårt att tala övertygande om. Industriministern med sin humanitära inställning och sin stora sakkunskap på området skulle kanske kunna rycka in till undsättning. Innan industriministern har gjort det får jag notera det faktum att kvar efter de hittillsvarande socialdemokratiska inläggen står att socialdemokraterna är mästare på att administrera kortsiktiga insatser. De ökar anslaget med hundratals miljoner. Men de är icke kapabla att administrera i det långsiktiga perspektivet. Industriministern och, självfallet, Gustav Persson har ju möjlighet att vederlägga detta i debatten i dag. I handling — och det kommer ju att bli riksdagens beslut — är det helt uppenbart att det förhåller sig på följande sätt. I det korta perspektivet: mästare. I det långa perspektivet: oförmåga. Sammantaget är detta det intryck man får av socialdemokraternas praktiska agerande.
Fru talman! Jag blev litet förvånad när jag hörde Marianne Stålbergs inlägg. Hon reagerar mot att jag talade om lokala initiativ och vikten av dessa. Marianne Stålberg säger då att man från socialdemokraternas sida länge haft samma uppfattning. Hon erbjöd mig program som visade detta. Jag är tacksam för det erbjudandet. Men jag behöver faktiskt inte några program. Det är verkligheten jag talar om. Av det betänkande som vi nu behandlar framgår ju att socialdemokraterna i utskottet inte har ställt sig bakom önskemålet om ökade möjligheter till lokala initiativ, som en höjning av länsanslaget skulle innebära. Men Marianne Stålberg sade att hon inte skall kommentera den frågan. Därför skall jag inte ytterligare hårdra den saken. Det är, som sagt, verkligheten jag talar om och inte några program. Vidare sade Marianne Stålberg att det inte hände någonting under de icke-socialistiska regeringsåren. Men det var faktiskt så, och det finns det siffror på, att under de åren var industriutvecklingen bättre i en stor del av stödområdet än den var för riket som helhet. Det tycker jag är ett bra betyg på den regionalpolitik som fördes under de åren. När det gäller regionalpolitiken var det en helt annan aktivitet och ett helt annat engagemang då än det f.n. är. Återigen vill jag säga att det är nästa budgetårs regionalpolitik som vi nu diskuterar, inte några allmänna fraser om framtiden.
Fru talman! Det finns en väsentlig skärningspunkt i fråga om det här betänkandet. Det gäller just länsanslaget— ett anslag som av alla talas väl om, även av socialdemokraternas talesman i utskottet. Men detta anslag är snart förverkat, och det kommer nödrop från olika håll. I den situationen har Marianne Stålberg och andra socialdemokrater gjort något som, naturligtvis, är helt legitimt och riktigt. Man har nämligen yrkat på en förstärkning. Men så händer det märkliga att Marianne Stålberg kör över sitt eget förslag och yrkar avslag på det, samtidigt som hon säger att det är fråga om ett mycket förnämligt regionalpolitiskt verktyg. Att det fattas pengar tycks hon ha glömt. En partikamrat skall f.ö. ge det svar som Marianne Stålberg borde ge. Det är naturligtvis en mycket sofistikerad delegation här i dag. Jag kan förstå det politiska dilemma som socialdemokraterna råkat i. Sedan säger Marianne Stålberg att vi redan talat om mycket av de allmänna målen. Vi har t.o.m. skrivit om den saken, säger hon. Återigen utmynnar hennes tal i en hyllning till glesbygdsstödet. Jag tror ändå, fru talman, att vi här i riksdagen i det korta perspektivet får försöka —låt vara att en regionalpolitisk utredning kommer att ta upp de mera framtidsinriktade frågorna — att arbeta på en förstärkning och en förbättring inom nu gällande ramar och med hänsyn till de möjligheter vi har. Då räcker detinte att bara tala väl om vad man vill. Då borde vi också vara med och göra någonting.
Fru talman! När det gäller stödområdesindelningen och reservation 25 vill jag bara peka på att den reservationen ger uttryck för de behov som verkligen finns i landet. I reservationen nämns några områden i vårt land. Men naturligtvis borde egentligen hela vårt land utgöra ett stödområde, med tanke på läget i dag internationellt sett. Jag uppfattade det så, att Marianne Stålberg i sitt första inlägg avsåg att uppehålla sig vid reservation 4. Vad det gäller är den regionalpolitiska kommittén och det förslag som den skall lägga fram. Marianne Stålberg talade hela tiden om att det skulle vara en sammanhållen regionalpolitik, som har anknytning till andra områden, att det skulle vara samlade utvecklingsprogram, att det — naturligtvis, om det skall vara någon konsekvens i det hela — skulle vara en samhällelig styrning i fråga om avgörande investeringar och att finansieringen egentligen skulle ske genom kapitalbildning på annat sätt än som nu sker. Det betyder en helt annan inriktning av regionalpolitiken. Som jag förstår är det en väldig motsättning mellan socialdemokraternas politiska retorik i det här sammanhanget och det konkreta handlandet. Då kan jag också förstå att Marianne Stålberg i den här debatten inte behandlar länsanslagen, något som hon kanske ändå agerat ganska kraftigt för tidigare. Det är typiskt för den politiska konsekvensen i detta läge att man överlämnar den delen. Jag skulle vilja säga att skärningspunkten beträffande det här betänkandet går mellan de partier som i olika grad tror på marknadskrafternas välsignelse och det parti som tror på en demokratisk planering av svenskt näringsliv och samhälle. Det är ju egentligen så att regionalpolitiken helt underordnas marknadskrafternas styrning. På den punkten går den huvudsakliga skiljelin= jen i dagens debatt.
Fru talman! Till Anders Högmark och Elver Jonsson vill jag ge samma svar: Utgifter måste finansieras. Det är någonting som jag har vetat sedan barnsben. Karin Andersson fortsätter att hävda att regionalpolitiken skulle ha varit betydligt bättre under de borgerliga åren. Jag tycker egentligen det är litet olustigt att ständigt behöva prata om vad som har gjorts då och då — det är ju det som skall hända framöver som är det viktiga. Men jag skulle ändå vilja säga: Det regionalpolitiska anslaget har inte minskat under den socialdemokratiska regeringens tid, sedan 1982. Tidningen Veckans Affärer summerade år 1976 tio års socialdemokratisk regionalpolitik med att konstatera att staten under åren 1965-1975 hade satsat 33 miljarder på lån och bidrag för regional utjämning, varav 20 miljarder hade gått till skogslänen. Resultatet summerade tidningen: ”Pengarna har inneburit bättre spridning av befolkningsoch sysselsättningsökningarna, dämpad storstadstillväxt, stoppad avfolkning i skogslänen och en ökning av industrisysselsättningen i norr.” Det var alltså Veckans Affärer som konstaterade detta. Däremot var det en avveckling som drabbade samtliga skogslän under de borgerliga regeringsåren. Kopparbergs län t.ex. miste över 5 000 industrijobb, Värmland likaså. Gävleborgs län förlorade 3 200 industrijobb, Norrbotten 2 600, Västernorrland drygt 2 000, Västerbotten 1 300 och Jämtland 774 jobb. De siffrorna talar för sig själva.

Fru talman! Jag skall uppehålla mig vid anslaget Regionala utvecklingsinsatser, länsstyrelsernas samlade anslag. De borgerliga partierna och vpk har i utskottet föreslagit en förstärkning av anslaget med 100 milj.kr. Socialdemokraterna medger i sin reservation att anslaget, som tillkom under den borgerliga regeringen, har inneburit en effektivisering av det regionalpolitiska arbetet. Nu försöker socialdemokraterna i reservationen förklara varför man säger nej till en förstärkning av en åtgärd som visat sig vara positiv för regionerna. I reservation 16 sägs att efter 1982 har det skapats bättre förutsättningar för att regionalpolitiken skall kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Vidare påstår man att den djupa ekonomiska krisen har kunnat vändas, att produktion och sysselsättning har fått en kraftig stimulans. Detta är sannerligen en skönmålning av verkligheten. Socialdemokraterna använder i reservationen den begynnande högkonjunkturen för att dölja hur det verkligen förhåller sig, vilken ekonomisk obalans som råder och hur den har förvärrats. Det allvarligaste är att det blir ännu svårare att komma till rätta med balansproblemen i en kommande lågkonjunktur. Arbetslösheten har inte minskat, utan den har tvärtom ökat, trots de insatser som gjorts på det arbetsmarknadspolitiska området. Detta kan således inte vara ett skäl för att säga nej till en förstärkning av länsanslaget. Den debatt som har förts här i kammaren tidigare om att föra över medel från Sysselsättningsskapande åtgärder till länsanslaget är i och för sig mycket intressant. I reservationen säger socialdemokraterna att anslaget Sysselsätt Nr 157 ningsskapande åtgärder är avsett att ge mera tillfälliga sysselsättningstillskott Tisdagen den och därför inte är utbytbart. 29 maj 1984 Men det måste väl ändå vara en fördel om statliga insatser kan bidra till bestående sysselsättning i stället för till enbart tillfälliga jobb. Fördelen med länsanslaget är att det har visat sig ge en varaktig sysselsättning, och detta kan dessutom ske förhållandevis snabbt, eftersom handläggningen decentraliseras. Många län har färdiga projekt som väntar, och som kan genomföras till en lägre kostnad än de insatser som sker genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Länsstyrelsens anslag har också den fördelen — enligt den fördelningsprincip som gäller i dag — att den största delen av stödet går till de län som bäst behöver det för att kompensera de regionala olikheterna. Vi har i vårt förslag skapat budgetutrymme för denna satsning genom olika besparingar, och därmed har vi också förstärkt det regionala inflytandet på bekostnad av det centrala, vilket vi anser vara en inriktning som vi skall sträva efter. Karin Andersson sade i sitt anförande att moderaterna inte hade så mycket till övers för regionalpolitik, eftersom vi prutat på anslagen. Av den anledningen skulle förstärkningen av länsanslaget vara en framgång för centern och folkpartiet. Men det förhåller sig inte så att mer pengar till länen är detsamma som bättre regionalpolitik. Det handlar mer om hur pengarna används. Eftersom vi har en ekonomisk obalans i vårt land, måste vi satsa på åtgärder som ger effekt och spara på andra. Vi har inga andra pengar att fördela. Vi har därför prioriterat länsanslaget och prioriterat sänkning av arbetsgivaravgiften. Samma inriktning hade vi förra året här i kammaren. Länsstyrelseanslaget är det enda anslag som vi har ökat, både nu och då. Men i år har vi klarat att finansiera en större ökning. Det är inte centerns och folkpartiets förtjänst, men vi är eniga med dem om att det är ett bra förslag. Glesbygdslänen är utpräglade småföretagarlän, och småföretagen kommer att utgöra näringslivsbasen även i framtiden. De regionalpolitiska stödformerna är inte anpassade till små företag. Regelsystemet är stelbent, byråkratiskt och svåröverskådligt. Det blir därför också svåråtkomligt för mindre företag. Min förhoppning är att den regionalpolitiska utredningen skall föreslå förändringar som ger enklare och mer flexibla regler med möjligheter till lokal anpassning. Med ett förstärkt länsanslag finns det större möjligheter till en bättre anpassning till de förhållanden och behov som råder i länen. Den samhällsekonomiska effekten av ett fåtal nya arbetstillfällen i glesbygden är stor, eftersom det många gånger är den marginal som behövs för att bibehålla servicen och utnyttja andra befintliga resurser. Jag noterar att Marianne Stålberg har exakt samma uppfattning som jag när det gäller länsanslaget, och hon tog också just detta exempel. Men vi skall komma ihåg att de insatser som vi diskuterar i dag endast är några av de åtgärder som påverkar möjligheterna för människor som bor, och vill bo, i glesbygd. Det gäller också att undanröja hinder för bosättning och arbete i glesbygden. Många andra politiska områden berörs också, vilket även tagits upp av 32 Anders Högmark och andra talare. Den välfärdsmodell som växt fram har egentligen anpassats till tätortsbefolkningen, varför den ibland har drabbat glesbygdsmänniskorna på ett negativt sätt. En uppluckring av de olika sektorsgränserna i länen måste ske för att man skall kunna få en bättre samordning för tillvaratagande av de gemensamma resurserna. I en jämtländsk flerpartimotion har vi påpekat detta och föreslagit en friare användning av regionalpolitiska medel. Det tar tid att anpassa verksamheten till ett nytt arbetssätt. I Jämtlands län har man under lång tid arbetat för att finna en lämplig metod. Man har också kommit en bra bit på väg. I motionen har vi föreslagit att länet skall få starta försöksverksamhet. Trots att vi har motionerat om detta i tre år hänvisar utskottet till det resultat som förväntas att man skall uppnå genom en samordnad länsförvaltning i Norrbotten, där en försöksverksamhet nyligen har påbörjats. Av denna anledning är det naturligtvis inte meningsfullt att här i kammaren yrka bifall till motionen, men jag har ändå velat göra dessa påpekanden. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets förslag.
Fru talman! Ingrid Hemmingsson sade att det inte är centerns och folkpartiets förtjänst att länsanslaget förhoppningsvis kommer att höjas med 100 milj.kr. Jag undrar det jag. Så sent som den 11 april gick ju moderaterna emot tanken att högre länsanslag skulle ge bättre effekt än sysselsättningsfrämjande åtgärder. Nu har moderaterna ändrat sig, vilket vi tycker är bra. Därför finns det ingen anledning att klandra moderaterna, tvärtom. Vi är glada över att moderaterna har kunnat biträda våra motionsyrkanden. Jag vill också erinra om att moderaternas yrkande i motionen om länsanslaget gällde 21 milj.kr. och inte 100 milj.kr., som vi nu har kunnat enas om.
Fru talman! Det är riktigt att vi har anvisat olika sätt för finansieringen. Anslaget på 21 milj.kr. var, som jag påpekade tidigare, det enda anslag som höjdes, därför att vi klarade finansieringen. Vi har sparat när det gäller alla andra anslag, vilket också visar hur starkt vi har prioriterat den här saken. När vi senare kunde finna finansieringsmöjligheter för en ökning av anslaget, var ju allting bra. Men vi visade alltså en annan finansieringsväg än centern gjorde i sin motion. Resultatet har emellertid blivit detsamma.
Fru talman! Ingrid Hemmingsson säger att moderaterna har sparat när det gäller alla andra anslag än det ifrågavarande. Det var ju just detta som jag sade i mitt första anförande: Moderaterna har en annan inställning till regionalpolitiken än mittenpartierna. Beträffande samtliga alla andra anslag har moderaterna föreslagit anslagsprutningar, men i detta fall har de gått med på en höjning med 100 milj.kr. Då är vi alltså helt överens om att vi har olika inställning när det gäller regionalpolitiken.
Fru talman! Jag vill bara säga till Karin Andersson att jag för några minuter sedan besvarat detta i talarstolen.

Fru talman! Av de prognoser som länsstyrelsen nyligen har lämnat framgår att sysselsättningsutvecklingen i samtliga län väntas bli svagare under återstoden av 1980-talet än under 1970-talet. Detta är främst beroende på att ökningen av den offentliga sektorn inte kommer att ske i samma takt som tidigare. Den sektor som skulle få den största tillväxten är den privata tjänsteoch servicesektorn. Denna sektor är mera ojämnt fördelad över landet än den offentliga sektorn. Den privata tjänsteoch servicesektorn har redan i dag en stark koncentration till storstadslänen. Framför allt gäller det de mest expanderande delarna av denna näringsgren. IT utskottets betänkande framhålls att det mellan åren 1980 och 1981 skedde ett trendbrott. Befolkningsomflyttningen, som under den offentliga sektorns expansion hade gett skogslänen ett visst inflyttningsöverskott, vändes nu till ett utflyttningsöverskott. : Den stora sysselsättningstillväxt inom den offentliga sektorn som skedde under 1970-talet var mera jämnt fördelad över landet. När den offentliga sektorn i början av 1980-talet genom medvetna politiska åtgärder slutade att växa, minskade drastiskt möjligheterna att fördela arbetstillfällena. Den svaga utvecklingen inom industrin innebar samtidigt att några omlokaliseringar av betydelse inte var möjliga. Man fick försöka inrikta sig på att inom regionen utveckla den befintliga industrin. Länsstyrelsernas prognoser tyder således på att det finns risker för att den regionala balansen försämras genom att den kraftigast expanderande sektorn under 1980-talet blir den privata tjänsteoch servicesektorn. Denna sektor är, som jag nyss framhöll, koncentrerad till storstäderna och kommer i framtiden, med dess hårda marknadsanpassning, inte att få någon nämnvärt annan inriktning. De nuvarande regionalpolitiska medlen är i huvudsak inriktade på industrin. Det måste därför vara angeläget att utveckla nya metoder för att kunna påverka även denna sektors lokalisering. Detta torde vara en uppgift för bl.a. den regionalpolitiska utredningen. En framgångsrik regionalpolitik förutsätter att alla samhällssektorer medverkar. Den svaga ekonomiska utvecklingen under de borgerliga regeringsåren medförde därför att de regionalpolitiska medlen fick en starkt begränsad effekt. Omläggningen av den ekonomiska politiken i samband med regeringsskiftet 1982 har gett helt andra möjligheter att bedriva en mera framgångsrik regionalpolitik. Regeringens ekonomiska politik har i förening med den internationella konjunkturuppgången medfört en kraftig ökning av vår export, ökad industriproduktion och ökade industriinvesteringar. Som en följd av detta har kapacitetsutnyttjandet i industrin ökat, och en begynnande sysselsättningsökning skapar bättre förutsättningar för att angripa de regionalpolitiska problemen. De regionalpolitiska problemen under återstoden av 1980-talet kommer ingalunda att vara små. Tvärtom. Omstruktureringen av vår industri komnaer att fortsätta i oförminskad takt. Även om nettoförändringarna förefaller ganska måttliga kommer bruttoförändringarna att vara stora. Det är ju dessa förändringar som berör de anställda, olika orter etc. ERU har beräknat att av antalet år 1980 verksamma företag kommer nästan hälften att ha blivit nedlagda 1990; medan ca 40 96 av de år 1990 verksamma företagen antas vara nyetablerade under samma tidsperiod. För att möta dessa stora omställningar kommer det att krävas betydande samhällsinsatser på många områden. Regeringens proposition om bl.a. ”industriell tillväxt och förnyelse” får ses som ett led i denna strävan. Fru talman! Låt mig utifrån dessa övergripande synpunkter gå över till utskottets ställningstagande och reservationerna i anslutning härtill. På samma sätt nu som när vi behandlade regionalpolitiken förra året kan jag konstatera att de borgerliga partierna inte har någon enhetlig linje i regionalpolitiken, något som också präglade deras politik under regeringsåren och som gett oss ett sämre utgångsläge för regionalpolitiken än det vi hade 1976. Nedsättningen av socialavgifterna i Norrbotten utgör ett gott exempel på denna bristande samstämmighet. Moderaterna vill kraftigt minska nedsättningen av socialavgifterna, medan centern vill öka nedsättningarna och dessutom utvidga dem till även andra län. Folkpartiet har ett eget förslag, där man i vissa delar också överträffar centern i fråga om nedsättning av socialavgifterna. När det gäller kustkommunerna är de borgerliga partierna kritiska mot nedsättningen. Man hävdar att dessa kommuner gynnas i förhållande till inlandskommunerna. Jag tror att detta är en felsyn. Först skall sägas att de regionalpolitiska insatserna är större i inlandskommunerna, dels genom stödområdesindelningen, dels genom den socialdemokratiska regeringens s.k. Norrbottensproposition förra året. Hela Norrbotten har nytta av att vi bygger upp några starka centra i länet. Om vi skulle handla så att dessa kustkommuner skulle få större svårigheter än i dag, skulle detta bli till nackdel för hela länet. Erfarenheten från all regionalpolitisk verksamhet talar för att varje län måste få några utvecklingsbara centra som stödjepunkter för den fortsatta inomregionala verksamheten. En medveten försvagning av kustkommunerna skulle omedelbart öka utflyttningen från länet. Det vet de borgerliga partierna från sina egna regeringsår, när man försökte tillämpa sina teorier. Redan i början av 1977 fick Luleå kommun en utflyttning. Socialdemokraternas uppfattning i utskottet är att om avgiftsnedsättningen utformas som de borgerliga partierna föreslår blir den mindre effektiv. Utskottet avstyrker motionerna i denna del med vad jag här anfört. Erfarenheterna från nuvarande system är otillräckliga för att redan nu ta ställning till eventuella förändringar. Den regionalpolitiska utredningen har också till uppgift att analysera olika regionalpolitiska stödformer, bl.a. de differentierade arbetsgivaravgifterna. Likaså har industriverket fått uppdraget att utvärdera nedsättningarna av socialavgifterna i Norrbotten. Utskottet anser att man inte bör föregripa resultaten av dessa utredningar. När det gäller anslaget till regionala utvecklingsinsatser föreslår utskottsmajoriteten en höjning med 100 milj.kr. Hur man skall finansiera denna anslagsökning framgår inte av utskottsmajoritetens förslag. Vi socialdemokrater i utskottet har reserverat oss i detta avsnitt. Moderaterna, som säger sig alltid vara noga med att ha täckning för sina utgifter, har tydligen frångått sina ofta deklarerade principer. Såvitt vi kan bedöma har man endast finansierat 25 milj.kr. av de 100 milj.kr. som förhöjningen kostar. De övriga partierna har inte föreslagit några kostnadstäckningar. Från borgerligt håll — framför allt av moderaterna — blir vi ständigt angripna för att budgetunderskottet är för stort. De anklagar oss för att vi inte snabbare drar ned detta underskott, som de själva under sin regeringstid har varit orsaken till. En ensidig höjning av anslaget till regionala utvecklingsinsatser, utan finansiell täckning, kan vi socialdemokrater inte ställa oss bakom. En sådan politik leder till försämringar i det statsfinansiella läget, vilket på sikt undergräver möjligheterna att föra en effektiv regionalpolitik. Även här har den regionalpolitiskä utredningen till uppgift att utvärdera föroch nackdelar med nuvarande beslutssystem och föreslå lämplig avvägning mellan beslut på central och regional nivå. Med det anförda, fru talman, yrkar jag avslag på utskottets yrkande i denna del och bifall till reservationerna nr 16 och 17. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 om regionalpolitiken och avslag på reservationerna nr 18-24, 26, 27 och 38.
Fru talman! Gustav Persson sade någonting om att det finns bättre förutsättningar nu att angripa problemen genom regionalpolitiska åtgärder därför att den ekonomiska situationen är bättre. Det är utmärkt för Sverige att den internationella konjunkturen har svängt och är på uppgång, men det är väl litet övermaga att socialdemokraterna tar åt sig hela äran av vad som hänt på det internationella fältet. Men även i en lågkonjunktur är det viktigt att föra en aktiv regionalpolitik — det är kanske minst lika viktigt då — och att det lyckades ganska bra också i den lågkonjunktur som vi hade tidigare framgår av den redovisning av sysselsättningseffekterna som finns i propositionen. En aktiv regionalpolitik bidrar dessutom till att tillvarata samhällets resurser och är alltså i hög grad samhällsekonomiskt motiverad också i en lågkonjunktur. Därför tycker jag att det skorrar ganska illa när socialdemo kraterna säger — något som också står i reservationen och som Gustav Persson nu framhöll — att regionalpolitik är någonting som man satsar på när man har råd till det men inte annars.

Fru talman! Gustav Perssons mjuka och fina analys i inledningen är inte mycket att polemisera mot. Det var närmast en bekännelse från socialdemokratiskt håll att man inte har lyckats med vare sig regionalpolitiken eller sysselsättningspolitiken. Gustav Persson säger nämligen att sysselsättningen kommer att vara svag under hela 1980-talet. Bl. a. kommer den offentliga sektorn att minska. Det var ju den som skulle öka så kraftigt bara socialdemokraterna kom till kanslihuset — det var ju budskapet för inte länge sedan. Jag tycker att det är bra att Gustav Persson stryker under ekonomins betydelse för en bra regionalpolitik, för det är en riktig iakttagelse att det förhåller sig på detta sätt. Men nu får vi alltså en svag arbetsmarknad trots högkonjunktur och trots att vi har en socialdemokratisk regering — för det kan väl inte vara just därför?! Gustav Persson ondgör sig över att det finns skillnader mellan partierna. Men hur förklarar då Gustav Persson den skillnad som råder inom det socialdemokratiska partiet här i riksdagen? Det är ju närmast en disparat samling av förslag i de nära 40 motionerna från socialdemokratiska ledamöter. Det är en omöjlighet att utifrån de motionerna formulera ett samlat underlag för en bra regionalpolitik. När det gäller socialavgifterna erkände Gustav Persson indirekt att det finns svagheter. Bl. a. sker det nu en utvärdering, och den har naturligtvis inte tillkommit av en slump. Det finns alltså oro och skepsis också i de socialdemokratiska leden när det gäller den nuvarande utformningen. Så till sist pengarna. Gustav Persson kan inte vara med om ett höjt länsanslag — det må vara hur bra som helst, det må vara snart helt utnyttjat och slut — därför att vi inte har någon finansiering. På den punkten är bara att säga att folkpartiet har ungefär 10 miljarder starkare budget än regeringen. Det går att välja mellan en rad sparförslag. Det visade sig vara möjligt när det gällde att ge kompensation till försvaret eller att stärka u-landsbiståndet. Då kunde socialdemokraterna vara med och resonera. Här finns också en möjlighet. Om bara viljan finns! Eller varför inte titta på det samlade regionalpolitiska anslaget, som har en oförbrukad andel i miljardklassen? Därför är det en undanflykt att säga att det inte finns pengar. För folkpartiet är det viktigt att det kommer fram pengar och för länen är det en nödvändighet.
Fru talman! Gustav Persson ondgör sig över att finansieringsfrågorna inte var lösta när moderata samlingspartiet slöt upp kring höjningen med 100 milj.kr. på länsanslaget. Jag vill klart markera för kammaren och för Gustav Persson att inom den budgetram för regionalpolitiken som vi föreslagit i motion 1371 ryms och finansieras denna ökning till varje krona. Det går att kontrollera själv för den som inte litar på departementets siffror. Det kan hända att vi har litet större tilltro till departementet, men Gustav Persson borde rimligtvis ha ännu större känsla för de beräkningarna. Sedan säger Gustav Persson att vi inte har någon enhetlig regionalpolitik. Det är riktigt att det finns olika förslag — det brukar det finnas från olika partier. Men det finns också saker som enar, bl.a. tanken att det reguljära kreditsystemet skulle ta hand om mer av stödformerna. Gustav Persson illustrerar sin framställning med att det finns olika förslag från de tre borgerliga partierna om differentiering av egenavgifterna. Visst — det är helt klart. I den kritiken av våra förslag ligger en uppenbar förtjusning över att socialdemokraterna anser sig ha träffat rätt när det gäller differentieringen av arbetsgivaravgifterna i Norrbotten. Det är intressant att notera att socialdemokraterna sent omsider tydligen blivit övertygade om att sänkta socialförsäkringsavgifter och arbetsgivaravgifter är ett effektivt sätt att lösa problemet i de värst utsatta regionerna. Det har tagit lång tid, Gustav Persson, att få socialdemokraterna att inse att sänkta kostnader för näringslivet har betydelse. Men när ni nu insett detta vill jag gärna ge er ett erkännande. Några ord om bristen på enhetlig politik. Det måste väl ändå vara ganska trist, Gustav Persson, att som socialdemokratisk politik på länsnivå presentera något som uppenbarligen är så dåligt förankrat i de djupa socialdemokratiska leden på kommunoch länsplanet. Jag vet inte vad som är bäst: att ha litet olika varianter som vi har, eller att ha en politik som är dåligt förankrad eller har så dålig slagkraft och bärkraft ute på fältet.
Fru talman! När det gäller länsanslaget är det kanske besvärligt för Gustav Persson att argumentera. Han har ju ett förflutet när det gäller att försöka få sysselsättning åt alla i landet. Egentligen handlar det ju om hur mycket vi skall satsa på sysselsättning. Om regeringen i höst kommer med förslag till kompletteringsåtgärder för att rädda människor ifrån direkt arbetslöshet, så kostar det pengar. I den motion som vpk finns med på, nämligen den från Västerbotten, görs framställning om 200 milj.kr. Det har jag stått fast vid i utskottet ända tills vi kom till en gemensam uppgörelse om 100 milj.kr. Men detta är i förlängningen neutralt till samhällets kostnader. Det betyder att man kan ge människor arbete. Arbetslöshet kostar, och den kostnaden kanske är ännu högre i glesbygderna. Jag förstår inte varför de socialdemokratiska utskottsledamöterna haft problem att ansluta sig till en gemensam kompromiss i utskottet om en höjning av detta anslag, ifall man verkligen vill satsa på sysselsättning. Men som jag tidigare sade är det tydligen högre potentater som bestämmer politiken inom socialdemokratin. Dessa gör en helt annan avvägning gentemot sysselsättningen. Det är en strikt ekonomisk politik med fixering på budgetunderskottet och utan fördelning av samhällets totala resurser som får stå i förgrunden. Det är mycket beklagligt om de socialdemokratiska utskottsledamöterna tvingas in under denna ekonomiska politik, men tydligen finner de sig i detta.

Fru talman! Som jag påpekade i mitt anförande verkar de borgerligas enhet nu rätt bastant, men under regeringstiden var den inte det. När man börjar analysera en del av vad ni har sagt här visar det sig också att det finns alltför stora olikheter för att ni skall kunna föra en effektiv, aktiv regionalpolitik. Karin Andersson, som är något ärligare, påpekar dessa motsättningar som finns bland de borgerliga, och det tycker jag är bra. Anders Högmark sade i sitt inledningsanförande att marknadsekonomin bör stärkas. Den skall ge alla delar av landet möjlighet att utvecklas. Men är det den erfarenheten vi har av att stärka marknadskrafterna? Varför har vi då en regionalpolitik, Anders Högmark? Erfarenheterna är nog annorlunda, och moderaternas krav på att stärka marknadskrafterna innebär att vi skulle utlämna stora delar av landet. Detta är sanningen, det visar all erfarenhet, och det vet också centern. Därför har centern en helt annan uppfattning i regionalpolitiska frågor; det märker man om man jämför centerns motioner med moderaternas. Varstår folkpartiet? Ja, det är något osäkert. Lyssnar man till partiledaren finner man att han står mycket nära moderaterna när det gäller att driva en ekonomisk politik som, såvitt jag kan se, missgynnar regionalpolitiken. Elver Jonsson däremot har en helt annan uppfattning. Han ligger mycket närmare centern. Vad sade vpk:s företrädare i debatten här? Jo, herr Hagberg sade att man borde satsa 2 miljarder på Bergslagen. Då tog han i ordentligt. Sedan gjorde han upp med de borgerliga om 100 miljoner. Detta belyser något av vpk:s handlande i dessa frågor. Det är väldigt stora ord, men när man kommer till faktiskt handlande är vpk berett att göra upp om mycket mindre satsningar — dessutom med de borgerliga. Skulle inte vpk kunna finansiera detta med en skärpt förmögenhetsbeskattning, som partiets företrädare jämt pratar om? Nej, i stället går vpk ihop med de borgerliga för att lösa problemen. Så bedriver vpk praktisk politik. Anders Högmark sade att vi socialdemokrater är mästare på att administrera kortsiktiga insatser. Ja, den komplimangen tackar vi för. Det är nödvändigt för att t.ex. klara sysselsättningen för människor som hamnar i en akut situation. Vi klarar emellertid inte de långsiktiga insatserna, menar man. Men vad gör moderaterna i dag, när de inte finansierar de regionala insatserna? Att föra en sådan politik som ni moderater företräder innebär en långsiktig underminering. Att inte finansiera utgifterna innebär långsiktigt att man försvårar en effektiv ekonomisk politik och därmed också minskar förutsättningarna för en effektiv regionalpolitik.
Fru talman! Gustav Persson kommer åter in på relationerna mellan sysselsättningsskapande åtgärder och anslagen till regionalpolitiken. Jag bara konstaterar att regeringen har misslyckats med sin sysselsättningspolitik. Därför är det oerhört viktigt att vi vidtar åtgärder som ger en varaktig sysselsättning och inte enbart kortsiktiga beredskapsarbeten. Jag är ganska säker på att om människor fick välja, skulle de föredra en politik som leder till en fast anställning i morgon framför en politik som leder till beredskapsarbete i dag. När det slutligen gäller budgetunderskottet, som jag inte hade tillfälle att kommentera i min förra replik, vill jag säga att med centerns budgetalternativ skulle budgetunderskottet minska med ytterligare omkring 8 miljarder kronor. Där finns alltså pengar att ta i förhållande till det budgetalternativ som socialdemokraterna har.

Fru talman! Man blir ju närmast rörd när Gustav Persson försöker lägga fast politiska positioner också för oss ledamöter i kammaren. Det kan i och för sig vara intressant, men jag tycker att det är oviktigt i sammanhanget — framför allt med den påannons som vi fick av socialdemokraternas förste utskottstalesman, att beträffande reservation 16 och det socialdemokratiska ställningstagandet skulle vi minsann få besked av Gustav Persson. Så förfaller han till en form av ytlig analys som inte har med sakfrågan att göra. Dessa frågor är alltför viktiga för att vi skall uppta kammarens tid med sådant här. Det handlar om länsanslaget — ett anslag som socialdemokraterna i sin reservation säger är ett utomordentligt bra verktyg och ett viktigt redskap. Då blir frågan som Gustav Persson ännu inte har svarat på: Varför säger ni socialdemokrater nej till detta anslag, om det nu är så viktigt? Det är litet konstigt att Gustav Persson här polemiserar mot oss som har anslutit oss till de många motioner som föreslår en förstärkning av anslaget. Vi har sagt ja till en begäran från de län som har det besvärligt och därför behöver ett förstärkt länsanslag. Gustav Persson borde i stället polemisera mot Olle Westberg från Gävleborgs län som har krävt samma sak som vi, mot Ing-Marie Hansson som också har ett sådant yrkande, eller mot Eric Jönsson som föreslår en utökning. Han kunde också polemisera mot Sven Aspling som företräder Värmland och vill att anslaget skall ökas, eller mot Olle Göransson som för Västmanland vill ha en uppräkning, eller mot Rune Johansson från Dalsland som vill ha anslaget utökat. Eller kanske kunde han rent av polemisera mot motionären Marianne Stålberg som vill öka anslaget i trettiomiljardersklassen. Det är litet originellt att Gustav Persson vänder pilarna mot dem som har ställt sig bakom förslagen och inte mot dem som har gått emot dem.